Fru talman! Även detta riktar sig till finansminister Erik Åsbrink. Det gäller SNS Konjunkturråd. Nu handlar det inte om att jag har läst detta selektivt, utan jag har läst den rapporten från pärm till pärm. Den belägger mycket tydligt att vi har en svensk arbetsrätt, skatteregler och ett regelsystem som konsekvent historiskt har gynnat - om det nu har gynnat någon - stora varuproducerande företag. Det kanske var bra under industrisamhällets glansdagar. Men det skapar nu problem att samma regelsystem krockar våldsamt med försöken att få en sysselsättning baserad på nya tjänsteproducerande kunskapsföretag att växa fram. Det ser man i denna rapport som en stor förklaring till varför vi har en vikande sysselsättning och så svårt att få fram nya jobb. Därför är min fråga till finansministern om han har läst rapporten och vilka slutsatser han rent politiskt drar av de saker som här tecknas.
Fru talman! Jag har läst både årets rapport och tidigare rapporter. Förra året var det stora numret att hylla de asiatiska succéländerna, Indonesien och många andra, som lyftes fram som föredömen för Sverige. Jag har också läst årets rapport. Jag kan gärna säga att den innehåller en del tänkvärda inslag, men det finns också omdömen som jag inte delar. Det finns ingen anledning att okritiskt anamma någonting bara för att det kommer från SNS eller någon annan institution. Det är väldigt viktigt att vi kan skapa ett ännu bättre klimat för företagen, för både stora och små. Jag vill peka på att vi har gjort en hel del under den här mandatperioden, inte minst för att stimulera de små och medelstora företagen. Vi har gjort en rad insatser t.ex. på skatteområdet som framför allt kommer de företagen till godo. Jag räknar med att vi skall fortsätta det arbetet på skatteområdet, när det gäller riskkapitalförsörjning och när det gäller förenklingar och avbyråkratiseringar, allt detta för att stimulera fler människor att bli företagare och för att få företagen att anställa fler människor och växa.
Fru talman! Nu är problemet med den här rapporten att den är oerhört saklig och att det är forskare som har skrivit den. I motsats till vad finansministern säger pekar man på att bl.a. de åtgärder som här nämns - de justeringar som har gjorts i dubbelbeskattningen, den mycket märkliga konstruktion som man nu har på förmögenhetsskatten, som befriar några få väldigt rika men som lägger förmögenhetsskatt på ett mycket större folkflertal - inte alls har den karaktären att de gynnar småföretagande. Det följer en tradition som vi har haft sedan länge, nämligen att gynna de stora företagandet i Sverige. Frågan var: Vilka slutsatser drar finansministern just i det hänseendet att sysselsättningen i de små företagen hålls nere till följd av att reglerna ständigt är ogynnsamma och att de höga skatterna spelar så stor roll just för framväxten av tjänsteproducerande kunskapsföretag? Det är där vi i andra sammanhang brukar vara ense om att den svenska sysselsättningsexpansionen skall komma. Många svar ges i denna rapport till varför Sverige har problem. Då tycker jag att man seriöst skall begrunda det och försöka åtgärda dem till följd av detta.
Fru talman! Det viktiga är att diskutera sakfrågorna. Att citera den ena eller den andra rapporten som om det vore den heliga skrift har jag litet svårare för. Jag tycker att man skall ha en kritisk distans också till SNS-rapporter. Vem som än har skrivit dem finns det ingen anledning att okritiskt bara svälja allt vad som påstås. Det är oerhört viktigt att vi stimulerar en bra utveckling i näringslivet, inte minst i de mindre företagen. Det har tillkommit ungefär 50 000 nya företag i Sverige sedan 1994. Vi har fått en ökning med ungefär 100 000 jobb i den privata sektorn under de här åren. Det är framför allt i den privata sektorn som sysselsättningsökningen har kommit. Det räcker inte. Jag vill se mer där. Jag ser dessbättre nu också tecken på en uppgång när det gäller vården och undervisningen. Vi skall fortsätta med den politiken. Det är framför allt inom tjänstesektorn och bland de mindre och medelstora företagen som den fortsatta sysselsättningsökningen kommer att äga rum.
Fru talman! Det är viktigt att vi vet vad som egentligen händer i Sverige. Just när det gäller framväxandet av de nya företagen fick vi en mycket intressant bild. En av de forskare som var med och skrev rapporten har påvisat att den svenska skattekonstruktionen gör att det är samma företagare som skapar fler företag. Det sker inte någon expansion av antalet företagare i Sverige, vilket borde var mer intressant för sysselsättningen. Det är alltså en synvilla som finansministern påvisar och mer en följd av svensk skatte och regelkonstruktion.
Fru talman! Det är inte på det sättet. Det är som jag säger. Det har tillkommit ungefär 50 000 nya företag i Sverige sedan 1994. Det är ett faktum att den sysselsättningsökning som har skett har kommit bland företagen i den privata sektorn. Om vi blickar framåt är jag övertygad om att vi kommer att se en fortsatt expansion där. Det är oerhört viktigt att vi kan bygga under detta med nya åtgärder. Jag vill återigen uppmana: Var inte så förbaskat okritisk bara för att det är en person som kallar sig forskare som framlägger sina teser. Även de skall granskas kritiskt, oavsett om de framhåller Indonesien som det stora föredömet eller talar om hur det svenska skattesystemet skall vara utformat.
Fru talman! Jag har en fråga till finansminister Erik Åsbrink. De senaste veckorna har det pågått en debatt i massmedierna där både fondförvaltare och allmänhet haft litet svårt att klara ut vilka avgifterna är och hur de beräknas på de olika allemansfonder och allemanssparanden som många människor deltar i. Jag tänkte höra vad finansministern har för uppfattning om fondbolagens sätt att hantera den här typen av frågor.
Fru talman! Jag är mycket kritisk till hur fondbolagen hanterat dessa frågor under en följd av år. Trots den s.k. fria konkurrensen är det uppenbart att det inte fungerar. Avgifterna är mycket höga, och med något enstaka undantag vill man inte lämna uppgifter om hur mycket man tar ut i avgifter från de enskilda spararna. Eftersom detta problem inte löses på frivillig väg, bedömer jag att det är nödvändigt att lagstifta och framtvinga en redovisning. Inte bara beräkningsprinciper skall redovisas, utan varje enskild sparare skall regelbundet få ett besked om hur mycket han eller hon betalar i årliga avgifter. När folk får se detta kommer de att bli upprörda över hur mycket de betalar, och lägre avgifter kommer att tvingas fram. Det tycker jag är bra. Jag vill tillägga att det nya premiereservsystemet nu kommer inom kort som en följd av pensionsreformen. Därmed blir denna fråga ännu viktigare än förut. Det är helt oacceptabelt att de stora belopp som årligen flyter till skulle utsättas för de avgiftsnivåer vi har i dag. Vi måste gå mycket tufft fram för att säkerställa att avgifterna pressas ned och att det ges en mycket tydlig och genomskinlig information om hur höga avgifterna är.
Fru talman! Det finns många rapporter om bekymmer, inte bara när det gäller äldreomsorg utan även när det gäller barnomsorg och förebyggande arbete, dels på barnavårdscentralerna, dels i skolhälsovården. Av en rapport har vi erfarit att det nu är 14 % fler elever per heltidsanställd skolsköterska. Det innebär att det förebyggande arbetet i barn och skolhälsovården inte kan utföras. Det blir socialtjänsten som belastas av ökade kostnader när barn far illa därför att deras tillstånd inte upptäckts i tid. Jag vill höra hur socialministern ser på de här problemen och vilka lösningar hon förespråkar för att man skall komma till rätta med problemen.

Fru talman! Jag håller med socialministern. Men som vanligt kommer åtgärderna först när tillståndet är så pass bekymmersamt som det är i dag. Jag undrar om tillsynen över skolhälsovården har varit av en sådan art att dessa problem inte uppmärksammats i tid. Frågan är oerhört betydelsefull, eftersom vi har problem i skolan och väldigt mycket kan kopplas till de enskilda elevernas hälsotillstånd och brist på en socialt acceptabel familjesituation. Det fanns betydligt mer personal inkopplad tidigare i skolorna, och nu har vi dessutom stora barnkullar. Det är högst betydelsefullt att det tillkommer mer personal för dessa grupper.

Fru talman! Vi har tidigare här hört att finansminister Erik Åsbrink ser på TV. Det gör jag också. I morse såg jag en ekonom som hade studerat arbetslöshetens kostnader. Mycket pengar var det - så där en 150 miljarder! Det är mycket vi skall ta bort. Vad tänker då finansministern göra? Jag höll med ekonomerna, och jag tror att kanske också finansministern gör det. Min första fråga är: Höll finansministern med dessa ekonomer som sade att det viktigaste var privata jobb men att vi sedan behöver fler kommunala jobb? Finansministern säger att det blir 16 miljarder till kommunerna, och det är ju bra. Det kommer dock att vara 60 000 färre anställda i kommunerna 1998 än det var 1994 - trots de 16 miljarderna. Jag vill därför fråga: Är det då inte klokt att ge kommunerna ännu mera pengar? De har ett underskott på 3 miljarder 1998, och staten sägs ha ett överskott på 17 miljarder. Vore det då inte klokt att flytta några miljarder till kommunerna? Vore det inte bra för kvinnojobben, finansministern? Det är den 8 mars på söndag!
Fru talman! Jag tycker att även Lars Bäckström skall förhålla sig litet kritisk när ekonomer uttalar sig. Han bör inte alltid svälja det de säger utan granska det noga. Det är riktigt att arbetslösheten kostar förfärligt mycket pengar. Det kan vi vara överens om. Den främsta uppgiften vi har är att få ned arbetslösheten och sätta fler människor i arbete. Utvecklingen har ändå tagit ganska stora steg i rätt riktning. Vi har 100 000 färre arbetslösa i dag än för ett år sedan. Vi har halverat ungdomsarbetslösheten under samma tid. Vi har en kraftig ökning i den privata sektorn. Jag beklagar att vi ännu inte sett lika stora framsteg i den offentliga sektorn. Men den senaste rapporten från AMS bekräftar att sysselsättningen nu ökar i framför allt sjuk och hälsovården och undervisningen. Det kan vara ett tecken på att bl.a. de nya pengar vi skjuter till har effekt. Till Lars Leijonborg vill jag säga att detta inte är pengar som kanske kommer, utan det finns riksdagsbeslut om detta. 8 miljarder är redan utbetalade i år, 12 miljarder kommer nästa år och 16 miljarder kommer år 2000. Det är klart att det kommer att ge positiva sysselsättningseffekter i skolan, vården och omsorgen.
Fru talman! Ja, det kommer det att göra. Prognosen visar att det blir 5 000 fler anställda 1998 än 1997. Men fortfarande är det 59 000 färre anställda än 1994, och det är det som räknas. 1994 var ju borgarnas tid. Vi har haft en gemensam majoritet, och det är färre som jobbar i vård och omsorg. Margot Wallström sade att vi skall se konkret på frågan. Jag har en anhörig som jag besöker varje vecka. De är fyra på rummet i äldreomsorgen - i en kommun som styrs av socialdemokrater och vänsterpartister! Det är skamligt för oss att det är så, finansministern! När nu finansministern har 17 miljarder i överskott nästa år, undrar jag om det inte vore klokt att ge dem till Margot Wallström, som behöver pengarna, för att kunna se till att få bättre vård och omsorg? Vore inte det rimligt? Det är den 8 mars på söndag, finansministern! Tänk på det! Och tänk på de gamla i äldreomsorgen! Staten har 17 miljarder i överskott, och kommunerna har 3 miljarder i underskott!
Fru talman! Beredningen i regeringen sköter vi själva, utan inblandning från vare sig Bäckström eller Leijonborg. Det kommer att fungera utmärkt också den här gången. Det är alltid underhållande att lyssna till Lars Bäckström, men det finns ett litet, litet problem som han och än mer hans partivänner i övrigt brukar bortse ifrån: Pengarna skall tas någonstans ifrån. De skall inte lånas av internationella bankirer, och för den delen inte av svenska bankirer heller. De pengarna skall vi tjäna ihop hederligt med riktiga och stabila inkomster. När vi får ökade inkomster kan vi föra den här diskussionen. Nu kan vi göra det, men för några år sedan gick det inte. Då handlade det om hur vi skulle minska skulderna och räntebetalningarna. Nu börjar vi närma oss ett läge när vi har råd att göra ett och annat. Vi har redan gjort ett och annat, och vi kanske skall göra mera. Men jag ställer aldrig upp på en politik då vi börjar låna igen för att finansiera välfärden. Det är inte stabil välfärd och ger inga stabila jobb.
Fru talman! För några dagar sedan kom regeringens proposition om finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län. På s. 6 kan vi läsa följande om Södra länken: "Investeringen inklusive marklösenkostnader beräknas till 6 652 miljoner kronor. Från detta avgår bidraget från Stockholms stad om 827 miljoner kronor. Lika mycket bör ställas till Vägverkets förfogande i form av en anslagsökning genom omfördelningen inom utgiftsområde 22, Kommunikationer." Hur kommer den här omfördelningen att se ut?
Fru talman! Finansieringen av Södra länken sker på det sättet att lån tas upp under byggnadstiden. Dessa lån kommer sedan att finansieras när Södra länken är färdigbyggd omkring 2004. Då kommer vi också att diskutera hur fördelningarna mellan de olika anslagen kommer att se ut.
Fru talman! Jag har en fråga till kommunikationsminister Ines Uusmann. Den härrör sig från taxiverksamheten. Vi har många gånger i den här kammaren diskuterat att det måste vara tryggt för kunderna att åka taxi och att man måste se till att priserna hålls på rätt nivåer etc. Nu har vi sett tendenser i andra riktningen. Det gäller chaufförerna. Våldstendenserna ökar. Min fråga till kommunikationsministern är om hon har funderat på hur man kan förebygga rån och överfall för taxichaufförernas vidkommande.
Fru talman! Det är viktigt att vi både kan ha trygghet för konsumenterna, taxikunderna, men också naturligtvis för taxiförarna. De befinner sig nämligen i en utsatt situation med oftast bara två personer i det skal som bilen utgör. En sak som man kan se över är det som hänger ihop med kontakten med den som så att säga finns där bak, dvs. telefonisterna om man har en beställningscentral. Regeringen har precis lagt ut ett utredningsuppdrag som handlar om ifall det är det klokaste att ha obligatoriska beställningscentraler. Jag själv tycker att det är ganska värdefullt. Jag tycker också att detta är precis en sådan sak som utredaren också har möjlighet att väga in i sina bedömningar.
Fru talman! Det går inte längre att se eller ana om det är något skumt med dem som man får in i bilen. Ganska nyligen fick vi ett drastiskt exempel på det. Två unga flickor tog en taxi på gatan och hade försett sig med diverse tillhyggen. På ett obehagligt sätt utförde de sedan rån och visade våldstendenser mot chauffören. Jag är glad åt och jag tycker att det är bra att man i samband med att utredningen nu går in och tittar på beställningscentralerna också kan titta på den här delen. Jag tror också att man behöver titta på larm, kåpor och utbildning. Jag förstår att det är svårt att se hur man helt skall kunna lösa detta problem. Man måste ju fortfarande kunna ta en bil på gatan. Men det gäller att förebygga, och det arbetet måste intensifieras.
Fru talman! Jag har ingen annan uppfattning än
Fru talman! Min fråga går till Pierre Schori. Den 30 april i år firar Israel sitt 50-årsjubileum som självständig stat. Under dessa år har Israel varit ett - det tror jag att jag kan säga - unikt exempel på demokrati i Mellersta Östern. Det har varit en tillflykt för tusentals förföljda judar från runt om i världen, men framför allt från gamla Nazitysklands förintelseläger. Det är angeläget att Sverige har goda relationer med Israel. Jag vill därför fråga Pierre Schori hur den officiella svenska uppvaktningen av Israel med anledning av 50-årsjubiléet kommer att ske.
Fru talman! Det har utgått inbjudningar från Israels företrädare och från den svensk-israeliska vänskapsföreningen till olika personer både här i riksdagen och i regeringen. Själv har jag fått en sådan, och jag har tackat ja. I övrigt vet jag ännu inte hur detta kommer att äga rum. Jag tror att det skall ske i Berwaldhallen eller i Konserthuset. Men det ligger som sagt var inte i våra händer. Det Sverige har gjort, som det enda landet nu under det senaste decenniet, är som bekant att starta en stor upplysningskampanj om vad judendomen i allmänhet har utsatts för, inte minst under Förintelsen. Jag hade tillfälle att vara i Israel samma dag som statsministern presenterade projektet här i riksdagen, och jag kunde inför den israeliska regeringen och andra - också för palestinier - upplysa om detta projekt. Från israeliskt håll sade man att detta sannolikt var den viktigaste insatsen sedan Steven Spielbergs film.
Fru talman! Filmen Schindler s list som regeringen har bidragit till att sprida i skolorna är verkligen en stor landvinning för att sprida kunskap. Jag är glad åt det svar som jag har fått, även om jag hade hoppats att det skulle vara ännu mer detaljerat. Jag utgår också från att det kommer att bli detaljerat. Vårt engagemang är oerhört viktigt för att Förintelsen inte skall glömmas. Tillsammans med statsministern uttryckte vi båda i en tidigare debatt vår glädje över den gemensamma manifestation som riksdagen och regeringen gjorde härförleden. Därför ser jag fram emot att 50-årsjubiléet kommer att ske på ett sätt som befrämjar fortsatt goda förbindelser med Israel.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. HSU 2000 fick ju tilläggsdirektiv om att lägga fram förslag för att stärka patientens ställning, olika rättigheter och inte minst valfrihet. Detta finns nu ute på remiss, och vi väntar på förslagen in till riksdagen. Men på tandvårdssidan är valfriheten begränsad för barn och ungdomar. Här handlar det om ungdomar upp till 19 år. Eftersom de har sin fria tandvård är de på de flesta håll i landet hänvisade till Folktandvården.

Fru talman! Jag har också en fråga till socialministern. Men beredningen inom regeringen får ni sköta bäst katten ni vill, höll jag på att säga! Här har talats om att kvinnor mister jobb i vården, och så är det visserligen. Samtidigt ser jag i dagens Kommun Aktuellt att det är vikariebrist inom äldrevården beroende på att kvinnorna framför allt i Norrbotten i stället väljer att delta i kunskapslyftet. Vården står alltså utan personal. Det kan ju inte vara så att det ena goda förskjuter det andra. Jag vill att ni tar detta till er seriöst. Jag vill att ni diskuterar det, så att inte en åtgärd som skall vara ägnad att frisera arbetslöshetssiffrorna - så kan man säga om man vill vara elak - vilket naturligtvis är en viktig fråga i sig, leder till att man inte får arbetskraft till äldrevården. Detta kan naturligtvis ingen vara ansvarig för.

Fru talman! Nu säger AMS och kommunerna att det är kunskapslyftet som har gjort att det inte finns personal. Det gällde först Norrbotten, men nu har det börjat att sprida sig över landet. Jag hoppas verkligen att socialministern och regeringen allvarligt tänker på detta så att inte den ena åtgärden blir kontraproduktiv på något annat område. Det är egentligen viktigare att folk får jobb än att de placeras i kunskapslyftet - oavsett vad vi tycker om kunskapslyftet. Jag hoppas att det blir en allvarlig diskussion med både arbetsmarknadsministern och utbildningsministern i frågan. Till syvende och sist skall det hela inte bli negativt för äldrevården.
Fru talman!

Kompetensutveckling är av stor vikt för den enskilde arbetstagarens trygghet och välbefinnande. Kontinuerlig kompetensutveckling ökar anställbarheten och främjar individens förändringsbenägenhet. Därför har regeringen bjudit in arbetsmarknadens parter till samtal om hur ett livslångt lärande i arbetslivet skall förverkligas. Det är givetvis av stor vikt att kompetensutvecklingen bedrivs på ett sakligt och ändamålsenligt sätt. Detta innebär att deltagande i kurser baserade på new age, som Carina Hägg påpekar, inte får vara en förutsättning för att få nya utvecklande arbetsuppgifter inom ett företag. Men det är arbetsgivaren som själv bestämmer vilken typ av ledarskapskurser och personalutbildningar som skall användas. Den grundlagsskyddade religionsfrihetens innebörd är att den enskilde gentemot det allmänna är tillförsäkrad rätten att ensam eller tillsammans med andra få utöva sin religion. På motsvarande sätt skyddas religionsfriheten i bemärkelsen rätten till religionsutövning i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den fråga som Carina Hägg tar upp rör alltså inte religionsfriheten i egentlig mening utan snarare varje enskild arbetsgivares eget omdöme. Som exempel kan nämnas att jag har tagit avstånd från vissa inslag i arbetsmarknadsutbildningen där klara drag av new age förekommer. Arbetsgivarens formella handlingsfrihet när det gäller val av personalutbildningar och ledarskapskurser begränsas av att ingen person eller grupp får missgynnas enligt lagen mot etnisk diskriminering eller jämställdhetslagen. Diskrimineringsombudsmannen skall verka för att etnisk diskriminering inte förekommer i arbetslivet eller på andra områden i samhället. Lagstiftningsvägen är det svårt att reglera vilken typ av personalutbildningar och ledarskapskurser som får eller inte får användas. Parterna bör däremot ta ansvar för att mindre seriösa utbildningar och kurser inte förekommer. Mediernas, och även fackens, bevakning av frågan är ett sätt att rikta uppmärksamhet på frågan och påverka innehållet. Mot den här bakgrunden överväger jag för närvarande inte några lag eller andra författningsförändringar på området.
Winberg! Jag vill inleda med att tacka för det intresse arbetsmarknadsministern visar för frågorna om new age och sekter på arbetsmarknaden. Hon tar frågorna på allvar, även om arbetsmarknadsministern här avvisar alla tankar på lagstiftning och författningsändringar. Jag vill också inleda med att slå fast att jag delar arbetsmarknadsministerns inställning att personal och ledarskapsutbildning behövs. Att den insikten finns har vi båda tidigare visat genom konkreta beslut i denna kammare. Kompetenshöjning är en avgörande förutsättning för både det samhälle och den verksamhet som skall vidareutvecklas. Men vi kan ändå inte acceptera vilka villkor som helst för denna kompetenshöjning. Vi har under senare tid nåtts av rapporter om vandring på glödande kol och häxor inom arbetslivet. Telia, ett statligt företag, har satsat på TM-rörelsen. Det var en sekt som grundades av gurun Maharishi Mahesh Yogi. Jag tycker att det är minst sagt förvånande att Telia, ett offentligt ägt företag, på det sättet sponsrar en sekt och låter personalen delta i den typen av utbildning utan att de har haft möjlighet att komma med synpunkter. En framträdande företagsledare har uttalat sig i medierna om att stärka och ta till vara de anställdas inre energi för att få dem att öka prestationen. Det har också förvånat fler än mig. Nu är det bara att vänta på nästa steg: rapporter om hur morgontidningarnas horoskop skall styra företagsledningarnas dagliga beslut. Helle Klein frågar sig i sin krönika i Aftonbladet om det även är dags att börsnotera själen. För den som inte har följt dessa frågor kan ju horoskop verka litet spekulativt. I Danmarks parlament och på ministernivå har man seriöst tittat på denna fråga. Frågan finns på dagordningen i andra parlament. Arbetsmarknadsministern talar om att regeringen har bjudit in arbetsmarknadens parter till samtal. Själv har jag försökt att få arbetsmarknadens parter att delge sin syn till mig, t.ex. SAF. De har inte visat något som helst intresse av att svara eller delta i en dialog, trots arbetsgivarens tydliga ansvar för såväl rekrytering som ledarskapsutveckling och personalutbildning. De fackliga företrädare jag har talat med uppger, helt förståeligt, att de allt vanligare kraven på fysiska test hittills tagit mycket av krafterna. De psykologiska delarna i anställningarna och personalutvecklingen är mindre uppmärksammade i den allmänna debatten, och de är svårare att sätta fingret på. Facken har inte heller samma formella ansvar, som också arbetsmarknadsministern har strukit under. Jag skulle vilja veta litet mer hur arbetsmarknadsministern hade tänkt att ta upp frågan i dialogen med arbetsmarknadens parter. Det finns två delar i det hela. Det är bl.a. företagarna som inte vet vad de ger sig in i. Konsulterna talar inte alltid om vilka värderingar som ligger bakom de test och utbildningar som marknadsförs. Sedan finns det företagarna som är väl medvetna och som har möjligheter att granska vad de släpper in över tröskeln. Det är väl mer därför det har förvånat mig att de stora företagen som har kompetensen ändå har satsat på detta, samtidigt som vi alla understryker hur viktigt det är att personal får möjlighet att vidareutvecklas i sitt arbete. Så växer marknaden för de oseriösa, och alltfler anställda utsätts för påtryckningar utan att de anställda vet vad de ger sig in i.

Fru talman! Vi rör oss inom ett område som är besvärligt. New age, nyandlighet, omfattar många saker. Det kan t.ex. vara helande, meditation, kristallära och astrologi. Det balanserar på gränsen mellan religiöst och icke-religiöst. Det är tankar som sprids av andliga entreprenörer utan någon, som jag har förstått, organisation i bakgrunden. Man skall inte blanda ihop detta med sekter som Krishnarörelsen eller Scientologerna. Vi vet också att det inte bara är i de företag som Carina Hägg nämner utan att man också inom idrottsrörelsen använder något som gränsar till detta. Det behöver inte vara fel. En bra ledarskapsutbildning, att ingjuta mod och framtidstro i människor, är inte fel. Det är att hitta gränsen mot det som blir mystiskt och konstigt som är det svåra. Som arbetsgivare är det också svårt att veta vad det är för kurser man faktiskt ger sina anställda. Det är inte alltid man går in och granskar utbildningsplaner eller läroböcker. Detta har vi dock gjort, på ett område, efter ett TV-program. Det visade sig då att det fanns sådana här inslag, både i litteraturen och i själva ledarskapsutbildningen. Efter det har länsarbetsnämnden, som det gällde i det här fallet, i det här länet sagt: Nu måste vi förändra det här. Det här är inte bra. Så här skall vi inte ha det. Jag tror att det är så man måste göra som arbetsgivare: att uppmärksamma, att bli uppmärksammad eller att uppmärksamma sig på det, och därefter gå in och studera det. Och det får man göra ganska noga för att upptäcka det. De som saluför den här typen av kurser är många gånger litet fiffiga och berättar inte om det. Många gånger kommer det som en överraskning för arbetsgivarna. Som jag sade har vi en grupp som skall lägga fram förslag om hur kompetensutveckling i arbetslivet skall skötas i framtiden, hur den skall finansieras, vilket behov som finns, vilken omfattning den skall ha osv. Gruppen leds av min statssekreterare. Jag är övertygad om att den debatt som vi har här, den debatt som rör mitt ansvarsområde, leder till att man också pratar om de här sakerna. Jag tror att det är den vägen vi måste gå: att genom offentlig och intern debatt försöka stävja den här typen av tendenser, som vi båda två är motståndare till.
Fru talman! Jag delar mycket av det som Margareta Winberg här har fört fram. Det här är verkligen ett mycket svårt område, där gränser mellan det ena och det andra inte är lätta att se. Det finns också väldigt många olika motiv till att företeelser som sekter och new age finns på arbetsmarknaden. Alla har kanske inte de mer utstuderade motiven, utan många gånger är det litet sökande osv. Det är ett svårt område, men det får inte avhålla oss från att försöka debattera det. Jag tycker att det hade varit positivt om näringslivets intresse för new age och sekter - jag tänker då på de representanter för näringslivet som jag har sett och tagit del av i debatter - hade berott på att man sett att de anställda har behov av ett välbefinnande, om det inte bara hade handlat om materiella incitament utan också om att människor är en helhet av kropp och själ. Men inte heller det hade ursäktat att arbetsgivaren, utan att öppet tala om det, vill föra in en sekts värderingar på arbetsplatsen. Det är inte alltid så, men det finns ju de som har det motivet. Samtidigt som användningen av test ökar vid urvalsprocesser finns det ingen som helst marknadskontroll eller auktorisation på området i dag. Det finns branschföreningar på området, och dessa branschföreningar har i regel någon form av etiska regler för de personer eller företag som är medlemmar. Jag vet också att psykologförbundet arbetar med att hitta en bättre tingens ordning. Men de i branschen som vi kan sätta de största frågetecknen för finns naturligtvis inte med i de här branschföreningarna. Jag vet att Socialstyrelsen för sin del överväger en standardisering av test. Men då Socialstyrelsen inte har tillsynsansvar för arbetslivet har man därmed inte heller ansvar för rekryteringstest. Då riskerar det område som arbetsmarknadsminister Margareta Winberg har ansvar för att hamna utanför den standardisering som Socialstyrelsen överväger. Den här verksamheten kommer då även fortsättningsvis att vara oreglerad. Jag tycker att man skulle kunna ha en samsyn och ett samarbete mellan de här två ministerområdena och även att man från arbetsmarknadsministerns sida kunde tänka sig att medverka till en sådan här standardisering av testen på området.
Fru talman! Låt mig avslutningsvis säga att jag inte kände till att Socialstyrelsen överväger det som Carina Hägg tar upp, nämligen att ha någon form av standardisering av anlagstest. Är det så - och det tror jag att det är, eftersom Carina Hägg säger det - skall jag givetvis ta upp detta med AMS och be att AMS talar med Socialstyrelsen om den här saken, så får vi se vart det kan leda.
Fru talman! Jag vill gärna ge en bakgrund till varför jag har tagit upp den här frågan. Det är just därför att den uppmärksammades hemma i min valkrets. Där fanns det mindre företag som inte själva hade kompetens för personalrekrytering och personalutbildning och då valde att anlita en konsult som verkade trovärdig när behovet uppstod. Men företagsledningarna visste sällan vad det var för värderingar som rekryteringstesten grundade sig på och vilka värderingar som var vägledande vid utvärderingarna. Ju mer jag sedan har tittat på det här, desto mer har frågan växt och desto mer har den grenat ut sig. Jag trodde inte från början att den här frågan var så stor och omfattade så många delar av arbetsmarknaden. Jag vet att man i dag gör intensiva försök att komma in på den offentliga sidan, mer än vad man gjorde i början då den här typen av företag började arbeta. Man är mer aktiv mot den offentliga sektorn i dag. Det är också väldigt skiftande hur uppmärksam man är på den offentliga sidan. Jag skulle vilja göra Margareta Winberg uppmärksam på ett problem som jag känner är litet olöst. Det gäller dem som tar del i de här testen. Eftersom det inte finns några regler vet man i dag inte hur testen förvaras när de är gjorda och vem som har hand om dem. Man är ju ganska utlämnad i den här situationen. Det vill till att en arbetssökande tackar nej till ett åtråvärt jobb därför att han inte kan ställa upp på det här testet, som kanske är en förutsättning för att få ett jobb eller ett vidare avancemang inom ett företag. Det är alltså just den här sekretessbiten som inte finns. Det känsliga och personliga som man lämnar ifrån sig finns i någons händer, men man vet inte vems. Den delen skulle jag också vilja att arbetsmarknadsministern tog med sig.

Fru talman! Birgitta Wistrand har frågat mig om jag avser att avvakta med ett nedläggningsbeslut beträffande Bromma flygplats tills den utredning om behovet av flygplatskapacitet i Stockholmsregionen på lång sikt som Luftfartsverket för närvarande arbetar med redovisats. Frågan ställs mot bakgrund av att regeringens utredningsman Curt Persson nu har redovisat sina bedömningar om vissa kostnader för och finansiering av en avveckling av Bromma flygplats. Curt Persson har på regeringens uppdrag tillsammans med parterna Luftfartsverket och Stockholms stad analyserat kostnader relaterade till en avveckling av Bromma flygplats vid öppnandet av den tredje rullbanan på Arlanda samt finansieringen av dessa kostnader. Persson konstaterar i sin rapport att de aktuella kostnaderna av honom beräknas till ca 700 miljoner kronor. Det har emellertid inte varit möjligt att nå enighet mellan parterna om kostnaderna och möjligheterna att finansiera dessa. För egen del har Persson därför dragit slutsatsen att en kraftsamling i stället bör ske runt projektet att ersätta Bromma med en ny flygplatskapacitet. Han konstaterar också att detta tidigast kan ske år 2006. Som Birgitta Wistrand tidigare fått information om har dessutom Koncessionsnämnden för miljöskydd i en hemställan till regeringen Beredning pågår nu inom Regeringskansliet av dessa två ärenden. Regeringen avser att under våren behandla såväl Curt Perssons rapport som Koncessionsnämndens yrkande. Den andra utredning Birgitta Wistrand nämner i sin fråga avser det uppdrag som Luftfartsverket har vad gäller behovet av flygplatskapacitet i Stockholmsregionen på längre sikt. Beträffande behovsbedömningen har verket kallat till en hearing i frågan den 12 mars. I uppdraget ligger även att presentera ett så långt möjligt regionalt och lokalt förankrat förslag till hur dessa behov kan tillgodoses. Uppdraget i sin helhet skall redovisas för regeringen först den 31
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Ines Uusmann för svaret. Sedan undrar jag var kommunikationsministern står. Kommunikationsministern avser att fatta beslut under våren. Det betyder alltså att kommunikationsministern inte avser att vänta tills Luftfartsverkets utredning blir klar den 31 december 1998. I stället tänker man göra något slags bedömning vid hearingen den 12 mars. Det vore väldigt spännande för mig att höra vilka man tänker kalla till den hearingen, som är verkets egen. Är detta ett led i utredningen, eller är det bara någonting som man gör för departementets skull? Det som jag gärna skulle vilja diskutera ytterligare är de positiva saker som ändå händer när det gäller luftfartens utveckling. Sedan Norrbom gjorde sin utredning har flygrörelserna och trafikutvecklingen blivit av en helt annan karaktär än de var tidigare. Man räknar faktiskt med att komma upp i över 300 000 flygrörelser år 2001, medan Norrbom var nere på 265 000. Jag skulle också vilja ta upp frågan om bedömningen av vilka kostnaderna är. De bedömningar som Persson gör handlar ju om Stockholms kommuns kostnader enbart för själva nedläggningen och återställandet av banan. Min fråga till kommunikationsministern gällde också alla de passagerare som förlorar två timmar om dagen. Det är alltså 1 miljon människor varje dag. Kommer de kostnaderna aldrig att räknas fram? Kommer man även i fortsättningen att göra enbart den tekniska analysen? Det är ändå de resandes kostnader som jag tycker att vi politiker i första hand skall ta ställning till. En nedläggning av Bromma kommer att betyda en försämring för dem och en oerhörd fördyring. Det är naturligtvis en kapitalförstöring att lägga ned Bromma. Men vem skall titta närmare på vad det betyder för 1 miljon passagerare om året om man lägger ned Bromma?
Fru talman! Vad tycker kommunikationsministern och när kommer kommunikationsministern att tala om det? Ungefär så tror jag att den första frågan var. Som jag sade tycker jag att det är viktigt att vi tar ställning vid ett tillfälle under våren.
Tack!
Vi kommer från regeringens sida att ta ställning till Perssons analys och till miljöärendet vid samma tillfälle. Men av formella skäl, det gäller svarsfrister och kommuniceringskrav, finns det tidigast i slutet av april eller början av maj möjlighet för Miljödepartementet att begära fram det här ärendet, även om det snabbas upp så mycket det någonsin går. Då kommer vi att redovisa, inte kommunikationsministerns utan hela regeringens syn på det här. Hearingen är en del i det arbete som Luftfartsverket har att utföra. Luftfartsverkets uppdrag delas upp på två. Den första etappen handlar om att göra en bedömning av kapacitetsbehovet. Det är alltså Luftfartsverkets utredning som innehåller den här hearingen. Det är ingenting som Kommunikationsdepartementet håller i eller har beställt. Av det följer att jag inte vet exakt vilka som kallas till denna hearing. Såvitt jag har kunnat förstå blir det så att man helt klart kommer fram till att det behövs mer kapacitet utöver de tre banor på Arlanda som redan finns eller är beslutade. Den andra delen av utredningen, som man jobbar vidare på sedan, är att man tillsammans med landstinget skall försöka ta fram förslag som är rimligt förankrade i regionen på hur man skall tillgodose de ökade behoven. Då kommer vi in på den tredje frågan som Birgitta Wistrand ställde. Den handlar om hur fort det egentligen blir fullt. De siffror som har kommit fram efter Bengtssons utredning och efter Norrboms utredning visar att ökningen har gått raskare. Det är precis den delen som Luftfartsverket tittar närmare på i sin utredning och försöker att göra så rimliga bedömningar av som möjligt. Det är därför man bl.a. har anlitat oberoende internationell expertis, för att detta inte alltför lätt skall ifrågasättas. Det skall bli så opartiskt som möjligt. Den ökning som man kan se tyder väl på att man kommer till trängselproblem på ett tidigare stadium än som framgick av Norrboms bedömning. Vi har inte i de här sammanhangen diskuterat om Bromma skall vara kvar efter år 2011 eller inte. Diskussionen har faktiskt handlat om att staden har begärt att få tidigarelägga stängningen, innan avtalet med staten går ut. Det är det debatten har handlat om. Den andra debatten, om Bromma skall vara kvar i evärdlig tid i stället för att man bygger ny kapacitet, får vi föra vid något annat tillfälle, tror jag.
Fru talman! Jag är tacksam, kommunikationsministern, för att vi t.o.m. kan tala om att Bromma kan finnas kvar efter 2011. För varje dag som går och Bromma är kvar är jag glad. Men är det inte svårt att fatta beslut om hur det här skall se ut i framtiden innan Luftfartsverkets utredning är klar? Är det inte svårt att redan i vår fatta beslut, när Luftfartsverket har ett halvår kvar på sin utredning, frågar jag? Min andra fråga, som jag också tycker känns mycket intressant, är: Borde man inte även tillsätta en opartisk bedömare när det gäller anspråken? Luftfartsverkets anspråk, grundade på vad det kommer att kosta att lägga ned Bromma, ligger faktiskt på 1,5-1,8 miljarder. Men staden anser att man kan betala 70 miljoner. Det finns ingen rim och reson mellan de siffrorna. Jag tycker fortfarande att det är en viktig fråga. Om vi skulle komma till den olyckliga situationen att Bromma skall läggas ned borde också en opartisk utredare se över vilka kostnader man skall räkna med. Därmed kommer jag tillbaka till den fråga som jag ställde men som kommunikationsministern inte besvarade, nämligen passagerarnas kostnader. Skall de inte räknas in i detta? Jag menar att det ändå är den största kostnaden.

Fru talman! Är det inte svårt att fatta beslut innan vi har den totala bilden? Jag är rädd att vi egentligen aldrig kommer att få den totala bilden. Det handlar också om vilken inställning man har till Bromma på riktigt lång sikt. Där tror jag att det kan finnas mycket olika meningar, både mellan de olika partierna och mellan olika intressenter i regionen. Därför menar jag att det är rimligt att vi under våren tar ställning till skrivelsen från staden. Det är faktiskt det vi har diskuterat vid ett antal interpellationsdebatter. Hur skall vi hantera skrivelsen från staden? Den kräver egentligen att Bromma skall läggas ned 1998. Det blir icke fallet. Åtminstone det kan vi konstatera. Även om det formellt är olika ärenden bör de behandlas samtidigt som miljöprövningen sker. Att det inte finns någon rim och reson mellan siffrorna visar ju hur svårt det är. Nu kommer det in ytterligare en komponent, som Birgitta Wistrand tar upp, nämligen passagerarnas restider. Vi kan i så fall också väga in någonting annat som skulle vara positivt, och det är det faktum att vi 1999 har en järnväg till Arlanda som gör att man kommer att få betydligt kortare och säkrare restider, med incheckningsmöjligheter på Stockholms central. Skall vi ta in det också får vi ytterligare komponenter innan vi kan ta ställning. Jag tycker att det är viktigt att vi med de underlag som vi nu har faktiskt gör ett avslut på den del som handlar om den förtida avvecklingen. Sedan får vi gå vidare och diskutera flygplatskapaciteten på lång sikt. Den är mycket viktig, och den behöver också avgöras inom någorlunda rimlig tid. Det tar tid innan man kommer från ax till limpa i ett sådant här ärende.
Fru talman! Jag tycker att det är bra om kommunikationsministern kan komma fram till ett bra svar på skrivelsen från Stockholms stad. Det kan inte bli tal om 1998, och kanske inte heller 2006. Jag vill bara sluta med att säga att jag hoppas att vi kan bevara Bromma, åtminstone till 2011.
Fru talman! När det gäller Luftfartsverkets utredning om den framtida kapaciteten är det bara på kort sikt som den har koppling till Bromma. Om regeringen skulle bestämma sig för att stänga Bromma när tredje banan är klar - tidsplanen för den är nu 2002 - behöver vi inte avvakta Luftfartsverkets utredning. Men vi skall också veta att om vi gör på det andra sättet, dvs. att i beslutet under våren inte acceptera en stängning av Bromma 2002, betyder det att det finns ytterligare en möjlighet att stänga Bromma före 2011. Det är i så fall när nästa flygplats kan vara klar. Det finns alltså olika vägar att gå framåt på.

Fru talman! Andreas Carlgren har frågat mig om jag är beredd att omforma regelverket för skolan så att grundskolans åtagande för den enskilde eleven inte upphör förrän eleven har godkända betyg. Andreas Carlgren har vidare frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till ett samtal med partierna för att tillsammans åstadkomma ett betygssystem som ger tidigare information om elevernas kunskaper. Andreas Carlgren frågar slutligen om jag är beredd att göra något för att stimulera kommunerna till att satsa mer på läromedel samt om jag tänker ta itu med en uppföljning huruvida de ökade statsbidragen verkligen leder till ökade insatser för de elever som nu riskerar att sluta grundskolan utan fullständiga betyg. Jag skall besvara frågorna i tur och ordning och börjar alltså med grundskolans åtagande och hur långt detta skall sträcka sig. Här vill jag inledningsvis framhålla att kommunerna i dag har ett tydligt ansvar för att se till att alla barn ges förutsättningar att nå upp till de fastställda målen. Kommunerna har vidare en lagstadgad skyldighet att sätta in stöd för de elever som har behov av detta. Mål och resultatstyrningen av skolan, nya läroplaner och kursplaner med uppnåendemål i kombination med ett nytt betygssystem har, enligt min mening, avsevärt förbättrat möjligheterna att i tid observera och fånga upp elever vars kunskapsutveckling är otillfredsställande. Ett i sammanhanget viktigt instrument är de åtgärdsprogram som enligt grundskoleförordningen skall upprättas för de elever som riskerar att inte nå målen. Jag kan här passa på att nämna att Skolverkets tillståndsbeskrivning för 1997 visar att 90 % av grundskolorna nu upprättar åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd, vilket skall jämföras med motsvarande siffra för 1995 som var endast 34 %. I syfte att ytterligare markera vikten av åtgärdsprogram avser regeringen nu att i grundskoleförordningen förtydliga rektors ansvar för att åtgärdsprogram utarbetas. Regeringen är medveten om de oroväckande signaler som pekar på att andelen elever i behov av särskilt stöd tycks öka och att det otvetydigt finns en grupp elever som har mycket dåliga resultat i grundskolan. En grupp som har drabbats särskilt hårt av de ekonomiska nedskärningarna i skolan är de elever som har mindre synliga problem, de s.k. gråzonsbarnen. Något som inger särskild oro är dessutom att det finns stora skillnader mellan skolor i olika bostadsområden och stadsdelar. Varje barn som lämnar grund och gymnasieskola utan tillräckliga kunskaper är ett misslyckande, också för samhället. Det är bl.a. mot denna bakgrund som regeringen i den senaste budgetpropositionen framhöll att en kvalitetshöjning av skolan, så att alla elever får möjligheter att nå grundskolans mål, är den mest angelägna satsningen just nu. När det gäller den betydande ökning av statsbidragen till kommunerna som regeringen föreslagit, och riksdagen också beslutat om, är det regeringens uttryckliga önskemål att satsningen skall främja en ökad sysselsättning och komma skola, vård och omsorg till del. För skolans del har regeringen understrukit att elever med behov av särskilt stöd skall prioriteras vid kommunernas fördelning av de extra resurserna. Vid sidan av de höjda statsbidragen har regeringen gett Skolverket ett flertal uppdrag inom området. Som ett exempel kan jag nämna att verket fått i uppdrag att analysera de hinder som kan finnas för skolor att leva upp till sitt resultatansvar när det gäller elever i behov av stöd. I Skolverket pågår nu ett antal uppföljningar och utvärderingar där resultat kan väntas till hösten. Jag vill också passa på att nämna att ett av de områden som verkets utbildningsinspektörer fått i uppdrag att kvalitetsgranska är just kommunernas insatser för att elever med behov av särskilt stöd skall nå kunskapsmålen. När det gäller frågan om utsträckt tid i grundskolan för elever som inte når målen har i dag skolan ett tydligt ansvar. För eleven finns dessutom en valmöjlighet. För de elever som så önskar och behöver finns en rätt till två år extra i grundskolan. För de elever som inte väljer detta finns det individuella programmet i gymnasieskolan. Det individuella programmet har för övrigt visat sig fungera bra som språngbräda in på ett nationellt program för de ungdomar som kommer direkt från grundskolan. En fördel med det nya betygssystemet är att det tydligt synliggör att skolan har ett ansvar för att alla elever verkligen ges möjligheter att nå målen. Mitt intryck är också att samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola aldrig varit så intensivt som nu när de allmänna behörighetsreglerna skall börja tillämpas. På flera håll har skolorna lagt in kvälls-, helg och sommarundervisning för elever som riskerar att inte få godkända betyg. Detta är, enligt min uppfattning, en positiv utveckling. Jag går nu vidare till frågan om betygssystemet. Här anser jag först och främst att man bör avvakta resultatet av det nya systemet innan ytterligare initiativ på området tas. Det är viktigt att hålla i minnet att det är först i och med detta läsår som reformen är fullt genomförd. Andreas Carlgren efterlyser ett betygssystem som ger tidigare information om elevernas kunskaper genom betyg. Under den tid eleverna befinner sig i grundskolan tycker jag att det vore ett fattigdomsbevis att använda betyg i de lägre årskurserna som centrala informationsbärare mellan skola, hem och elev. Här vill jag bestämt understryka utvecklingssamtalens roll. Dessa samtal som lärare, elev och vårdnadshavare skall ha minst en gång varje termin är, enligt min mening, det allra viktigaste instrumentet när det gäller information om elevens skolsituation och kunskapsutveckling. Min uppfattning är dessutom att detta i allmänhet fungerar väl. Så till frågan om läromedel.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 Skolboken har också, enligt min uppfattning, en självklar plats i skolan. Samtidigt har IT och andra medier starkt bidragit till att informationsmängden i samhället ökar, vilket i sin tur innebär att den traditionella skolboken kompletteras och ibland ersätts med andra informations och kunskapskällor. Det är, enligt min mening, läraren och eleverna som tillsammans bör avgöra vilka läromedel man skall använda för att nå målen i undervisningen. Så slutligen till Andreas Carlgrens sista fråga. Regeringen kommer givetvis att ha fortsatt skärpt uppmärksamhet när det gäller frågan om elever som inte når godkända kunskaper. När det gäller de höjda statsbidragen till kommunerna skall Skolverket inom ramen för sina utvärderingsinsatser följa hur dessa påverkar skolans utveckling och kvalitet. Jag vill också nämna att Skolverket givits i uppdrag att bedöma ändamålsenligheten i nuvarande åtgärdssystem, bl.a. möjligheten att vidta sanktioner i sådana fall där kommuner och andra huvudmän inte lever upp till sina skyldigheter och sitt ansvar. Skolverket skall redovisa behovet av eventuella lagändringar senast dem 1 september i år. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att en kvalitetshöjning i grundskolan är ett prioriterat område, där regeringen också har vidtagit olika åtgärder. Regeringen är i dagsläget inte beredd att, vid sidan av dessa, vidta ytterligare åtgärder. Detta är givetvis något som måste omprövas om de hittills vidtagna åtgärderna visar sig vara otillräckliga.
Fru talman! Jag vill tacka skolministern för svaret på min interpellation. Jag har framställt den därför att jag tror att ingen fråga i stort sett kan vara viktigare än att våra barn och vårt land kommer att möta en sådan framtid att ingenting annat än en skola i världsklass duger. Det betyder helt enkelt att vi måste genomföra en mycket tydlig ambitionshöjning för hela skolan. Om vi skall ha en skola i världsklass måste vi också våga sätta upp målet att ingen skall lämna skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna och att ingen skall behöva lämna skolan utan godkända kunskaper. Ändå vet vi i dag att det är mellan 5 000 och 10 000 elever som lämnar skolan utan godkända kunskaper och betyg varje år. Det upprepas år efter år efter år. Vilken framtid är det de ungdomarna kommer att gå till mötes? Skolministern säger i sitt interpellationssvar att det är ett misslyckande för samhället om en elev inte får godkänt. Det är t.o.m. helt oacceptabelt. Vi vet att det finns skolor som klarar det här. Det finns lysande exempel från de områden där förutsättningarna egentligen är ovanligt svåra, t.ex. Bredbyskolan i Rinkeby. Där har man lyckats ge invandrarelever med mycket svåra bakgrundsförhållanden mycket goda kunskaper. Man har inte sänkt kunskapsribban. Man har i stället sett till att lyfta alla elever över. Jag tror att det behövs också en ny skollag i Sverige, som innebär att vi inte längre ser det som att skolan skall ge nio års obligatorisk skolgång - punkt slut. Sedan sätter vi upp en kunskapsribba och ser vilka som har kommit över. Vi måste i stället ha ett uppdrag till varje skola som innebär att åtagandet inte är avslutat förrän eleven har klarat godkända kunskaper och inte förrän alla kan komma över kunskapsribban. Skolministern svarar att man redan har möjligheten att ge ett extra år eller två. Men det är en helt annan sak. Det behövs ett tydligt uppdrag till varje skola och ett annat synsätt i hur vi ger det politiska uppdraget till skolorna. Jag har sett rektorer avskedas därför att de inte hållit budgeten. Men jag har aldrig sett rektorer avskedas därför att de inte har klarat åtagandet att ge alla elever godkända kunskaper. Skall vi klara det här är det nödvändigt att föräldrarna och eleverna får information i tid. Det är därför jag har tagit upp frågan om betygen. I dag får man den informationen i årskurs 8 på vårterminen. Det är alldeles för sent för att kunna sätta in de åtgärder som eventuellt behövs. Vi är överens om att det behövs utvecklingssamtal som den viktigaste delen. Det är orimligt att betygen kommer in så sent. Där tycker jag att skolministern skulle behöva ta initiativ. När det gäller läroböckerna är jag medveten om att det är kommunala beslut. Men det är ändå ett faktum att varje elev får i dag läromedel motsvarande 500 kr om året. Det betyder att vi inte ens en gång satsar motsvarande årsprenumerationen av Kalle Anka på läromedel till våra barn. Hur skall vi kunna tro att vi med de små insatserna når en skola i världsklass? Det är därför jag menar att regeringen har en opinionsbildande roll och kan vidga samtalet om skolbokens betydelse, inte minst i den framväxande dataåldern. Det initiativet tycker jag att skolministern skulle kunna ta.
Fru talman! Fru statsråd och ärade meddebattör! Grundskolans uppgift måste vara att förbereda eleverna för gymnasieskolan. Gymnasieskolans uppgift skall vara att förbereda eleverna för yrkeslivet eller för högre utbildning och studier. Jag tycker att det är bra att Andreas Carlgren har tagit upp den här frågan, för den är mycket viktig. Det är mycket bra att även Centerpartiet numera talar mer om resultaten i skolan än om antalet år i skolan. Jag tror nämligen att om man skall lyckas måste både grundskolan och gymnasieskolan andas en mycket större flexibilitet än de gör i dag. En del av svaret gäller läroplaner, kursplaner, åtgärdsprogram och sådant. Det är faktiskt den förra regeringen som införde dem. Det är riktigt, som Ylva Johansson säger i sitt svar, att det är möjligt att förlänga grundskolan, att man kan välja att antingen stanna kvar i grundskolan eller gå vidare till gymnasieskolan. Det stora problemet, som jag ser det, är att en väldigt liten andel gör det och att skolan till en väldigt liten del använder sig av detta. Vad det egentligen handlar om är att man, trots att elever har läs och skrivsvårigheter och kanske har svårt med matten, trycker upp dem i systemet år efter år. Misslyckandena blir större och större och motivationen mindre och mindre. Precis som Andreas Carlgren nämnde lämnar 6-7 % av eleverna grundskolan utan att ha fått godkänt. I det individuella programmet i gymnasieskolans årskurs 1 har vi mellan 12 000 och 13 000 elever varje år, och det är ungefär 12-13 % av alla elever. Det är riktigt att de flesta sedan går över till ett nationellt program, men det är ändå ett misslyckande att vi har så pass många elever i det individuella programmet det första året. Åtgärder skall därför sättas in mycket tidigare, i grundskolan, och varje skola skall ha ansvar för att nå resultaten. Ylva Johansson säger i sitt svar att Skolverket har fått ett antal uppdrag och att kvaliteten skall höjas. Jag vill påstå att regeringen har gjort motsatsen på ett antal områden. Ta exempelvis betygen! Skolorna har rätt att ge betyg först i årskurs 8 - det är så dags då! När vi fattade beslut om den nya läroplanen sades det också att det skulle vara obligatoriskt för alla skolor att delta i den nationella utvärderingen i årskurs 5. Vad har då Ylva Johansson och regeringen gjort? Jo, man har tagit bort det obligatoriet. Det skall i stället vara frivilligt. Alla elever skulle få studieomdömen i årskurs 5, men det är också borttaget. Man tummar dessutom på behörighetskraven till gymnasiet, och eleverna får räkna bort ett ämne när de söker från grundskolan till gymnasieskolan. Sådana åtgärder gör att man kvantifierar grundskolan mer i stället för tvärtom. De här instrumenten var till för att lärarna, skolan och eleverna skulle se om man nådde de resultat som vi i riksdag och regering har fattat beslut om. Men nu har regeringen i stället tagit bort de möjligheterna. Det gör att skolorna nu har större problem med att sätta in åtgärder tidigt. Jag vill påstå att mängder av åtgärder som regeringen har vidtagit faktiskt devalverar skolan. Det vore bättre att regeringen tänkte om och använde sig av de instrument som finns.
Fru talman! Vi kan vara överens om det allvarliga i att det i dag finns elever som inte har tillräckliga kunskaper när de lämnar grundskolan, men jag tror vi måste skilja litet på orsakerna till de svårigheterna och de åtgärder som kan vara aktuella. Vi kan inte skylla på det nya styrsystemet, det nya betygssystemet, läroplanen och kursplanerna och säga att det är där det behövs förändringar för att klara av de tillkortakommanden som vi hittills har kunnat konstatera. När vi har haft ett betygssystem som har talat om att 7 % av eleverna skall ha ettor och 21 % av eleverna skall ha tvåor är det inte särskilt konstigt att vi också har fått det resultatet, att eleverna har fått de betygen och motsvarande bristfälliga kunskaper. Därför är det utmärkt att vi nu har ett bättre styrsystem, med mycket tydliga mål. Det är bra att vi har skärpt kraven på skolorna. Vi har alltför länge i skolan tillåtit och utifrån procentsatserna i det gamla betygssystemet t.o.m. nästan uppmuntrat att vissa elever liksom har fått rinna mellan fingrarna, genom systemet, utan att man på allvar har tagit tag i frågan. Jag menar att det nu har skett ett skifte på den punkten. Det har funnits en stor enighet om detta här i Sveriges riksdag. Det är också en mycket uppskattad förändring ute i skolorna, som är manifesterad i den nya läroplanen, i de nya kursplanerna och i det nya betygssystemet. Därmed finns de viktigaste skarpa instrumenten på plats. Men det måste också finnas resurser i skolorna, så att man faktiskt kan satsa extra på de elever som är i behov av särskilt stöd. Jag vill i polemik med Ulf Melin säga att regeringen inte har försämrat möjligheterna för kvalitetsuppföljning och kontroll ute i skolorna. Vad vi har gjort är att både den tidigare regeringen och den nuvarande successivt har skärpt kraven på kunskapsuppföljning och information till föräldrar och elever på samtliga nivåer i systemet. Däremot är det rimligt att vi lämnar en relativt stor frihet vad gäller formerna för detta till den lokala nivån, inte minst i och med att, som Andreas Carlgren mycket riktigt påpekar, elevers och föräldrars inflytande också har stor betydelse för det resultat som skolan kan nå. Det är mycket viktigt att elever och föräldrar får information i tid om elevernas kunskapsutveckling och allmänna utveckling i skolan. Min bedömning är att det också fungerar allt bättre ute i skolorna i dag och att man har fått ett bra stöd i de nya styrinstrumenten. Jag vill bestämt vända mig mot synen att information är liktydigt med betyg. Det är rimligt och riktigt att vi har betyg som eleverna tar med sig efter det att de har lämnat skolan. Vi behöver en standardiserad form för bedömning av kunskaper, som kan fungera efter skolan, när någon annan skall bedöma, något som är giltigt länge. Men under den pågående läroprocessen i grundskolan måste vi kunna använda oss av mer än tre olika bokstavskombinationer. Där behövs det mycket mer kvalificerade instrument för att ge en bra information och för att man skall få en grund för de åtgärder som skall vidtas. Man bör därför inte ens vänta till årskurs 5 med detta, utan det är oerhört viktigt att det sker kontinuerligt hela tiden. Det är litet olyckligt att frågeställningen över huvud taget kommer upp om man skall gå två år extra i grundskolan eller gå vidare till de individuella programmet om man i årskurs 9 har otillräckliga kunskaper. Problemet är att vi tillåter elever att gå så långt genom grundskolan utan att de har fått rätt till och möjlighet att nå de tillräckliga kunskaperna. Därför behövs utöver de styrinstrument som nu finns också utökade resurser för grundskolan. Tack vare att regeringen tillsammans med Centerpartiet har klarat av att ta landet ur den allvarliga ekonomiska krisen blir det nu möjligt för skolan att få extra resurser. De resurserna behövs för att elever inte skall behöva hamna i den här valsituationen i slutet av årskurs 9, för då är redan en del broar brända.

Fru talman! Det helt grundläggande är att grundskolan inte skall kunna skjuta över sitt misslyckande till gymnasiet, utan grundskolan måste klara av att ge eleverna godkända kunskaper. Det är där själva synsättet också måste förändras. Uppdraget till skolan skall vara så tydligt att det står klart att åtagandet inte är slutfört förrän man har genomfört detta. Vi måste t.ex. göra skolledningens ansvar på den punkten tydligt. Misslyckas man så har skolledningen misslyckats så allvarligt att den skall ta konsekvenserna snarare än att eleven skall behöva ta konsekvenserna. Eleven skall få de insatser som behövs. Då måste vi också, som en fortsättning på den förändring av styrningen som vi har genomfört i skolan under senare år och som en fortsättning på den decentralisering som vi har genomfört i Sverige, och som jag menar har varit riktig, ha en ny skollag i Sverige. Denna bör bekräfta decentraliseringen och flytta över ännu fler beslut till den enskilda skolan, så att skolan verkligen har alla de förutsättningar som behövs för att man skall kunna se till att eleven får godkända kunskaper. Man bör då också ha flexibiliteten att låta en del elever gå litet snabbare genom skolan och en del elever litet långsammare. Det bästa är inte att vara snabb, utan det som är bäst är att komma fram till målet. Sedan tar man det i den takt och på det sätt som passar den enskilda eleven bäst. Har vi en så tydlig kunskapsribba är det också viktigt att eleven i tid kan se hur han eller hon förhåller sig till den. Där ligger problemet med de nuvarande betygen. Många har, precis som Ylva Johansson säger, drabbats av att det tidigare systemet var dåligt. Det handlar inte nu om att ropa på ett helt nytt system. Skolan behöver få veta vad som gäller. Det var ett misslyckande för fyrpartiregeringen att man inte lyckades få en bred majoritet bakom beslutet, och det var fel av Ylva Johansson att börja som skolminister med att bara riva upp och skapa ett beslut med mycket smal majoritet. Det är bakgrunden till min fråga. Det behövs ett beslut här i riksdagen som skolan kan lita på gäller men som samtidigt tar hänsyn till de problem som faktiskt finns. Därför tycker jag att Ylva Johansson borde kunna ta ett sådant initiativ som jag frågar efter, ett samtal mellan partierna för att skapa en bred uppslutning bakom ett system som har fler steg och som ger eleverna och föräldrarna information tidigare. Till sist om pengarna: Jag är helt ense med Ylva Johansson om att det har varit mycket viktigt att sanera ekonomin. Dessutom brukar jag påminna om att Centerpartiet är det enda parti som orkade genomföra saneringen av statens finanser hela vägen från start till mål. Men det är nu viktigt att vi ser till att pengarna verkligen går till skolan. I Sveriges största kommun, Stockholm, där Socialdemokraterna styr, är det t.ex. tyvärr bara en fjärdedel av de extrapengarna som går till skolan. Det är ett exempel på att man i den kommunala verkligheten ofta inte genomför det här. Därför tror jag inte att det räcker med ett vakande öga, utan jag tror att det behövs en så pass kraftfull uppföljning så att kommunpolitikerna, oavsett parti, får stå till svars inför sina medborgare när en utvärdering tydligt visar att man inte har sett till att de extra pengarna i tillräckligt hög grad har gått till skolan. Jag tror att det är det effektivaste sättet att verkligen se till att skolan får pengarna, att se till att sätta sådan press på de lokala politikerna, helt enkelt genom att utvärdera och se vad de har gjort. Ge medborgarna den informationen, så att medborgarna har chansen att dra slutsatsen, också inför valet nu i höst!
Fru talman! Vi är helt överens om att styrsystemen är rätt väg att gå. Det finns över huvud taget ingen meningsskiljaktighet på den punkten. Vi är också överens om att det nya betygssystemet är bra, liksom om bristerna i det andra. Det nya systemet synliggör problemen i skolan, man når resultaten, osv. Vad det handlar om är precis det som skolministern själv tar upp. Det skall inte vara så att eleverna i årskurs 9 får veta att de inte når målen, att de inte blir godkända. Men så är det i dag för en stor andel elever, och det är just därför vi måste föra en diskussion om en större flexibilitet. Det är bra att vi för en diskussion om ifall det är rimligt med en nioårig skolplikt. Skall den kanske avskaffas helt och hållet? Jag sympatiserar med den tanken och menar att man borde ha ett mål och ett undervisningsresultat både för grundskolan och för gymnasieskolan. Vad menar jag då med kvalitetsförsämringar? Regeringen har avskaffat möjligheten att ge betyg tidigare, gjort det möjligt för skolor att slippa vara med i de nationella proven om de inte vill och sagt att man inte skall ge studieomdömen. Detta är att ta bort instrument, och jag vill påstå att det bidrar till en försämring av kvaliteten i skolan. Vad gäller betygssteg tycker jag att det skall vara fler steg än tre, eftersom avstånden helt enkelt är för stora mellan stegen. Självfallet skall det kombineras med både information och utvecklingssamtal. Det ena behöver faktiskt inte utesluta det andra. Ylva Johansson tycks tro att man bara kan ha det ena, men man kan faktiskt ha en kombination av båda. Det viktigaste är trots allt att systemet uppmuntrar och är en morot för eleverna att nå bättre och bättre resultat, så att de når godkäntnivån och sedan kan gå vidare i systemet.
Fru talman och fru statsråd! Jag kan inte låta bli att blanda mig i debatten redan nu. Det står i svaret till Andreas Carlgren att kommunerna har en lagstadgad skyldighet att sätta in stöd för de elever som har behov av detta. Det är det som är så revolutionerande med Lpo 94. Det här har kommunerna inte lyckats med. I höstas var det i många kommuner 20 % av eleverna som inte hade godkänt. I min egen var det 12 % om man slår ut det över alla högstadieskolor. Det är fruktansvärt att det skall vara på det här viset. Min övertygelse är att alla elever kan klara av att få godkänt, och de vill det dessutom. Det saknas alltså inte vilja, men de måste få den hjälp de behöver. Vår uppgift som riksdagsledamöter är att se till att kommunerna lever upp till det nya ansvar de har fått. Skolministern har alldeles rätt i sin argumentering, men tyvärr fungerar det inte i praktiken, och då måste det vara fel någonstans. Det står också i svaret att Skolverket har fått uppdrag inom det här området, men det är ju alldeles för sent. De stackars elever som nu lämnar grundskolan kan inte börja på de nationella programmen, som de kanske hade önskat. Detta beror på att insatserna har satts in alldeles för sent, kanske beroende på att man inte har kontrollerat detta tillräckligt. Jag vet t.ex. inte om Skolverket har fått i uppdrag att se efter om kommunerna har skrivit in detta i sina skolplaner. Jag betvivlar det. Tänker man då undersöka den saken? Om resultaten kommer till hösten är det alldeles för sent. Jag kan heller inte låta bli att säga något om betygen, eftersom de ingick i Andreas frågeställningar. Skolministern har rätt i att det skulle vara ett fattigdomsbevis att använda betyg i de lägre årskurserna. När man kommer upp i årskurs 6 och skall börja den sista delen av sin utbildning i grundskolan bör man däremot få veta var man står. Tills dess har vi våra utvecklingssamtal, och det förvånar mig mycket att man inte går ut och säger att dessa skall vara skriftligt dokumenterade. Jag tror att väldigt många skulle ta litet hårdare på det här om man var tvungen att sätta ned det på papper och att man som förälder kanske skulle få skriva på att man har tagit del av det. Det tycker jag är ett bra förslag som skolministern skulle kunna ta till sig.
Herr talman! Låt mig börja med en av de frågor som Andreas Carlgren tar upp. Det handlar om behovet av en ny skollag. Jag delar uppfattningen att vi behöver se över den nuvarande skollagen. Det finns flera skäl till det. Ett skäl är att vi nu har erfarenheter av ett decentraliserat och målstyrt styrsystem för skolan. De erfarenheterna bör ligga till grund för en översyn av skollagen. Ett annat skäl är att vi nu också för in barnomsorgen i skollagen. Då uppstår en rad frågor om huruvida skollagens begrepp och strukturer verkligen är tilllämpliga också för barnomsorgen. Därför har jag i den proposition som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen också annonserat att regeringen avser att tillsätta en utredning för en översyn av skollagen. En del av de frågor som Andreas Carlgren tar upp kan kanske komma att aktualiseras i ett sådant sammanhang. Jag vill också kommentera detta med Skolverkets uppföljning som både Andreas Carlgren och Siri Dannaeus tar upp. Det är naturligtvis inte så att Skolverket har fått något alldeles nytt uppdrag. Skolverket har redan tidigare sådana här resultat. Det är bl.a. på grundval av dessa tidigare resultat, som Skolverket har skaffat sig genom uppföljning och utvärdering av skolan, som vi har bedömt det som så angeläget att dels göra reformer på skolans område, dels sätta in extra resurser. Vi har i det sammanhanget särskilt pekat på att de här resurserna bör gå till elever med behov av särskilt stöd. Vi har ju utifrån tidigare utvärderingar belägg för att detta verkligen behövs. Det är alltså inget nytt. Samtidigt är det så att den här regeringen kraftigt vill skärpa möjligheterna eller kraven när det gäller kvalitetssäkring av svensk skola. Det måste innebära skärpta krav på samtliga nivåer i skolsystemet - lokalt ute på skolan, i kommunen men också från statens sida. Därför har Skolverket också fått en delvis ny roll och nya uppdrag. Det gäller bl.a. de statliga utbildningsinspektörerna. Flera av oss här är överens om behovet av att ha information och dialog. Självklart måste elever mycket tidigt få veta var de står, hur det går i skolan och hur lärarna bedömer deras kunskapsutveckling. Det är viktigt både för eleven själv och för föräldrarna. Det är oerhört viktigt - inte minst, vill jag säga, för att elever och föräldrar skall kunna vara delaktiga och ha inflytande över barnets skolgång och lärande. Då måste man få veta detta mycket tidigt. Det jag vänder mig mot är att tro att den informationen sker bäst i form av betyg. Och jag tror inte att det hjälper om man har tre eller sex steg i betygsskalan. Jag tror att det mänskliga samtalet, dialogen och de gemensamma åtagandena är vägen framåt. Det är också vad jag möter ute på många skolor som jag besöker. Man har väldigt goda erfarenheter av de nya utvecklingssamtalen. Ulf Melin återkommer ju hela tiden till att han vill ha fler betyg och fler prov i skolan och att det skulle vara lösningen på de problem som i dag finns med elever som inte får tillräckliga kunskaper. Det är inte särskilt konstigt, tycker jag, att man som moderat hamnar där. Moderaterna skiljer ju ut sig från andra partier genom att inte anse att skolan behöver extra resurser för att klara av detta. Jag måste säga att jag möter i princip inga elever, lärare och skolledare som säger att det är den stora bristen ute i skolorna i dag. Deras bedömning är att de ganska väl vet vad de skulle vilja göra och vad som behöver göras för de här eleverna. Problemet är att de inte har resurser att göra det i dag. De har inte möjlighet att anställa fler lärare. Grupperna är för stora. De kan inte göra tillräckligt många delningstimmar. De har inte tillräckligt utrymme för det utvecklingsarbete och det särskilda stöd till elever som de anser behövs och som eleverna själva vill ha. Det stora problemet efter de beslut som vi redan har fattat när det gäller förändringen av styrningen och reglerna - som vi i huvudsak var överens om här i kammaren - är ju frågan om resurserna. Skolorna måste få tillbaka de resurser som man har förlorat under de senaste åren för att ha en möjlighet att satsa extra på de elever som är i behov av särskilt stöd.
Herr talman! Jag vill säga att jag välkomnar att skolministern säger att hon nu skall ta initiativ till en översyn av skollagen. Men låt det då inte bara bli en teknisk översyn! Låt det bli ett sätt att fullfölja den decentralisering som vi har inlett. Se framför allt till att det blir ett sätt att öppna dörren för en skola med mycket tydligt ansvar för att alla elever skall kunna uppnå målet om godkända kunskaper. Låt det också bli en skola som, för att uppnå detta, är mycket mer självstyrande och flexibel. Det tror jag är en mycket viktig del för att det här skall bli möjligt. När det gäller betygen säger skolministern gång på gång att informationen inte kan ske bäst genom betygen. Låt oss som en hypotes säga att jag accepterar resonemanget. Vad är det då som säger att skolministern ändå skall utesluta att man får betyg tidigare? Skolministern kan tycka att det är jättebra att det också finns andra sätt att informera. Men varför utesluta att man får betyg tidigare än i dag? Det kan inte jag förstå. Jag menar också att detta behövs nu när vi så tydligt ser att det är ett problem att man får den form av information som betygen ger för sent. Då borde inte vi politiker vara så stenhårt tvärs emot att inte kan diskutera saken. Visst skulle den riktiga lösningen vara att vi såg till att det blev en så bred majoritet här i riksdagen att skolan sedan kunde lita på att detta är vad som gäller? Till sist vill jag säga något när det gäller resurserna. Jag tycker att det är bra att vi har kunnat åstadkomma mer pengar till kommunerna för att det skall kunna bli mer pengar till skolorna. Jag tycker att det är viktigt att vi har en majoritet här i riksdagen också efter valet som ser till att det blir fortsatt mer pengar till kommunerna. Men se då också till att det blir en uppföljning av hur kommunerna faktiskt använder pengarna, så att man redan nu som kommunmedborgare kan ställa de lokala politikerna till svars och se till att det blir tillräckligt med pengar till skolan.
Herr talman! Jag fick inget svar på min invitation om att dokumentera utvecklingssamtalen. Eftersom jag själv har varit lärare i över 30 år - och dessutom har haft glädjen att ha utvecklingssamtal under mina sista år - så vet jag hur viktiga dessa samtal är. Men om man inte dokumenterar dem skriftligt kan man inte följa upp dem efter att några månader har gått. Man kan t.ex. ha kommit överens om ett visst mål med eleven och föräldrarna. Men det är svårt om man inte har detta antecknat. Tyvärr är det inte så att alla lärare gör detta. Jag tycker att det vore bra om vi kunde få ut till kommunerna att det finns ett behov av detta. Det här med resurserna talar ju ofta skolministern om. Nu skall det bli så bra. Nu får vi flera miljarder till ute i kommunerna. Det har vi sagt ja till. Men tyvärr kan jag ju se att de här resurserna går till helt andra områden. I min egen kommun kastar man t.ex. ut 400 000 på någon sorts enkätundersökning för att bygga vidare på ett museum. Det är ju bra i och för sig. Men jag tycker att skolan är viktigast just nu. Och det måste skolministern som ansvarig känna ännu mer än vad jag gör - det borde hon. Statliga inspektörer tycker jag är alldeles utmärkt.
Herr talman! Låt mig först säga något när det gäller betygen. Jag är anhängare av ett nationellt betygssystem. Jag tycker att det är viktigt för svensk skola att vi har ett nationellt betygssystem som fungerar och tillämpas lika över hela landet och i alla skolor. Det är därför det just i fråga om betygen krävs centrala beslut. En kommitté - Skolkommittén - föreslog i höstas en försöksverksamhet utan betyg i vissa kommuner. Jag har avvisat den tanken just för att jag tycker att det är angeläget att alla föräldrar skall kunna skicka sina barn till skolan med lika stort förtroende. Då bör också skolorna i vissa avgörande frågor få ha samma regler, och en sådan fråga anser jag vara hur betygen skall användas och när de skall sättas. Därutöver tycker jag att det skall finnas stor flexibilitet och stora möjligheter inom skolan. Men några saker skall vara lika. Jag är alltså anhängare av att just betygssystemet skall vara nationellt. Därför vill jag inte öppna för att man använder betygssystemet på olika sätt i olika skolor. När det gäller frågan om hur man använder pengarna ute i kommunerna, vill jag säga att det är oerhört viktigt med den uppföljning vi nu gör av hur kommunerna använder pengarna. Än viktigare är dock att se till att det blir resultat av pengarna. Jag tänker inte låta mig nöja med att en kommun säger att man har satsat alla Perssonpengarna på skolan om man ändå inte kan visa på att man har klarat av de krav som faktiskt ställs i skollag och läroplan. Den viktigaste formen av uppföljning är den som följer resultaten. Dessutom tror jag att det är bra att vi nu har givit Skolverket i uppdrag att överväga om det behövs sanktioner gentemot kommunerna. Jag ser med spänning fram emot de förslag som Skolverket skall lägga fram. Hittills har det inte varit detta som har varit det stora problemet, men man kan inte utesluta att man kan komma att behöva andra former av sanktioner mot kommunerna i framtiden. Det är viktigt att den frågan blir belyst, och så småningom får vi ta ställning till den. Till sist vill jag säga till Siri Dannaeus att jag tycker att det är en bra idé att dokumentera utvecklingssamtalen. Jag vet också att många redan gör det. Men jag tycker samtidigt att det är viktigt att när vi nu satsar på utvecklingssamtalen, som jag tycker utvecklas mycket positivt, måste det också finnas en lokal frihet. Men jag tycker att det är en bra modell att också dokumentera dem.

Herr talman! Andreas Carlgren har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta med tanke på den akuta situation som uppstått på grund av de nya reglerna för de fristående skolorna. De fristående skolorna är en del av vårt svenska offentligt finansierade skolväsende. Fristående skolor är sinsemellan olika och bidrar till en mångfald inom skolväsendet. Mångfalden i sig är positiv och är ofta en förutsättning för utveckling och pedagogisk förnyelse. Elever i fristående skolor skall ha likvärdiga villkor med elever i kommunala skolor. Detta är innebörden i skollagens bestämmelse att hemkommunens bidag till en fristående grundskola skall bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Varje skola skall ha resurser med hänsyn till elevernas behov. Det är skolans uppgift att ta hänsyn till elevernas varierande behov, att överbrygga kunskapsklyftor och sociala olikheter. För eleverna är det viktigt att få en likvärdig utbildning av god kvalitet som lägger grunden för ett fortsatt lärande. För att säkra elevernas rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet skall alla skolor, oavsett huvudman, ha jämförbara ekonomiska villkor. Andreas Carlgren refererar till regionala rapporter från Friskolornas riksförbund och framhåller att skillnaderna är stora mellan kommunerna både vad gäller principerna för tilldelning av bidrag och storleken på dessa. En naturlig följd av det decentraliserade ansvaret för skolan är att det inte längre finns något för kommunerna enhetligt system för att fördela resurser till de offentliga grundskolorna. Skolverkets nationella uppföljning av skolans kostnader visar på stora variationer i skolkostnader mellan olika kommuner. Skolverket konstaterar dessutom i rapport nr 109 Att välja skola att skillnaden mellan skolor är större än skillnaden mellan kommuner. En nationellt likvärdig utbildning förutsätter att resurserna fördelas utifrån elevernas skilda behov och inte lika för varje skola. Kommunerna har frihet att själva formulera principer för sin resursfördelning inom ramen för gällande lagbestämmelse. Principerna skall vara lika för kommunala och fristående grundskolor, men utfallet skall kunna variera beroende på skillnader mellan elevernas behov och skolornas åtaganden. Frågan om hur ersättningen för lokalkostnader lämpligen bör beräknas är komplicerad. I det sammanhanget måste man bl.a. hålla i minnet att en kommun faktiskt har högre kostnader till följd av sin skyldighet att erbjuda alla skolpliktiga barn och ungdomar en plats i grundskolan. Det medför att en kommun inte på samma sätt som en fristående skola kan sätta ett tak för hur många elever man tar emot. Kommunen måste ha en beredskap att ta emot alla elever i skolpliktig ålder som inte bereds plats i en fristående skola. En kommun kan således inte optimera sitt lokalinnehav på samma sätt som en fristående skola. De nya reglerna ger Skolverket en möjlighet att återkalla rätten till bidrag, om verksamheten vid en fristående skola förändras i sådan utsträckning att det innebär påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen. Hittills har denna möjlighet inte tillämpats i något fall. Andreas Carlgren åberopar en artikel i tidningen Kommun Aktuellt och säger att kommunerna med hänvisning till den nya lagstiftningen tar chansen och försöker stoppa fristående skolor. Av 9 kap. skollagen framgår tydligt att det inte är kommunerna utan Skolverket som skall pröva frågan om godkännande och rätt till bidag för en fristående grundskola. Efter det att de nya bestämmelserna för fristående skolor trätt i kraft, har ett rekordstort antal ansökningar om godkännande och rätt till bidrag inkommit till Skolverket. Hittills har Skolverket endast förklarat en skola icke bidragsberättigad med hänvisning till påtagligt negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen. Den nya lagstiftningen har tillämpats under mindre än ett år. Efter det första året skall den kommitté som regeringen tillsatt för uppföljning av resursfördelningen till fristående grundskolor lämna sin första rapport. Då kommer ett första rikstäckande underlag att finnas för en preliminär bedömning av hur de nya resursfördelningsreglerna har fungerat. Dessförinnan är jag inte beredd att föreslå någon ändring av den nya lagstiftningen på området.
Herr talman! Jag vill tacka skolministern också för detta svar. Men jag måste säga att jag inte är nöjd med det. De fristående skolorna spelar en mycket viktig roll i vårt skolväsende. De är en avgörande förutsättning för att det skall finnas tillräcklig valfrihet för eleverna. Jag tycker att det är ett stort problem att den socialdemokratiska regeringen hittills har skött den här frågan så bakvänt och på ett sätt som har gett så litet förtroende bland de fristående skolorna. Nya regler gäller sedan den 1 juli förra året. Det är en självklarhet, som skolministern säger i sitt svar, att olika kommunala beslut också leder till olikheter mellan kommuner. Det är inte det som jag invänder mot. Vad jag invänder mot är att det nu också visar sig gång på gång att skillnaderna i hur man tillämpar reglerna är stora. Det är faktiskt en annan sak. Det visar ju att reglerna inte har varit tydliga och att reglerna inte ger de fristående skolorna den säkerhet och den tydlighet som de borde kunna kräva för att kunna existera. En fristående skola existerar faktiskt på andra villkor än en kommunal skola. Det handlar ofta om människor som har tagit mycket större risker och som gör oerhört stora arbetsinsatser. De måste rimligen på längre sikt kunna veta vilka regler som skall gälla. Det vet de inte med de nya regler som nu gäller, eftersom de tillämpas litet märkligt, litet olika och litet oväntat. Reglerna tolkas inte bara olika, utan reglerna tillämpas också konsekvent så att de just skall missgynna de fristående skolorna. Man är sen med att lämna besked så att fristående skolor har problem vid läsårets början och ofta inte vet vilka spelregler som gäller. Beslut delegeras till tjänstemannanivå, så att det är svårt att utkräva ett politiskt ansvar. Det är dessutom krångligare när de skall överklaga. Det finns många exempel på detta. I Höörs kommun får de fristående skolorna bidrag för sina faktiska kostnader upp till kommunens genomsnittskostnad för det enskilda kostnadsslaget. Men det betyder ju att en fristående skola som väljer att fördela sina pengar på ett litet annat sätt än en kommunal skola omedelbart också förlorar pengar på det. Då har man tagit bort inte bara pengar utan framför allt frihet. I Borås kommun får fristående skolor bidrag som motsvarar genomsnittskostnaden för kommunala skolor i den stadsdel som har lägst genomsnittskostnad, så att det konsekvent skall missgynna de fristående skolorna. Men dessutom strider detta mot det som var själva avsikten med lagen och som var det som skulle vara själva fjädern i hatten för Socialdemokraterna, som jag har förstått det, nämligen att man hade sett till att reglerna skulle ta hänsyn till skolans åtagande och elevens behov. Men hur skall man på det sättet schablonisera och för alla fristående skolor i en kommun kunna veta att alla råkar ha precis den lägsta genomsnittskostnaden såsom i den billigaste skolstadsdelen? Man har helt enkelt valt det som har missgynnat. Man har inte tagit hänsyn till skolans åtagande och elevens behov. Då går det på tvärs med det som var själva avsikten. Då tycker jag att det närmar sig det som är kärnfrågan i problemet, nämligen att detta inte i första hand är en kamp om pengar utan att det till sist är en kamp för själva självständigheten, möjligheten att vara en fristående skola som fungerar just med de fristående skolornas fördelar. Ibland är det litet jobbigare, ibland kräver det en del extra insatser, ibland är det litet osäkrare, men man har i alla fall friheten och självständigheten. Men t.o.m. den riskerar ni att rycka bort med de regler som nu finns.
Herr talman! Fru statsråd! Ärade meddebattörer! Av svaret att döma får man intrycket att friskolorna numera lever i de bästa av världar och att allt är frid och fröjd. Men så är det faktiskt inte. Andreas Carlgren gav ju ett antal exempel på att det inte är så. Det finns även många andra exempel från andra kommuner. Jag tycker alltså att principen måste vara att om en friskola uppfyller de kriterier som vi på nationell nivå har fastställt skall den vara godkänd och också vara garanterad en lägsta ersättningsnivå. Den nuvarande riksdagsmajoriteten har ju tyvärr tagit bort möjligheterna att ge friskolorna en lästa garanterad ersättning genom att ta bort skolpengen, och nu ser vi faktiskt effekterna av detta. Visserligen kan man säga, som skolministern gör i svaret, att det finns många ansökningar hos Skolverket. Man har än så länge godkänt några och avslagit en, tror jag, men de flesta är ändå inte behandlade. Man har skrivit in i bestämmelserna att kommunen kan inlägga sitt veto om de ekonomiska eller organisatoriska konsekvenserna blir påtagliga för kommunen. Skolverket skall sedan göra en bedömning utifrån detta. Genom den modellen skapar man en stor konfrontation. Den sker överallt. Jag tror att Ylva Johansson innerst inne och i själ och hjärta vill ge friskolorna samma ekonomiska möjligheter som de offentliga skolorna, men problemet är att hon är i otakt med sina egna. I de socialdemokratiska styrda kommunerna gör man allting - det gäller kameral sifferexercis, överklaganden osv. - för att se till att inga friskolor kommer till stånd. Låt mig bara ta ett exempel. I Jönköpings kommun för man en omfattande diskussion om huruvida det skall etableras en muslimsk skola. Skolverket har sagt ja till det. Däremot har bl.a. Socialdemokraterna sett till att kommunen har överklagat beslutet. Man läser i pressen att det ledande socialdemokratiska kommunalrådet i Jönköping gått ut och sagt följande: Jag är politiker och inte jurist. Jag ger uttryck för känslor och värderingar och har inte större respekt för Skolverket än andra. Vad skall vanliga kommunmedborgare tycka om myndigheter när det ledande kommunalrådet tycker att man med en axelryckning kan strunta i de beslut som Skolverket har fattat? Det är en utveckling som är klart olycklig. Dessa exempel visar att man måste se till att det blir en garanterad lägsta ersättningsnivå. Det måste bli raka rör mellan de beslut som fattas här i riksdagen och verkligheten.
Herr talman! Statsrådet Ylva Johansson! Meddebattörer! Den senaste interpellationsdebatt som jag deltog i tillsammans med Juan Fonseca och Leif Blomberg handlade just om integration och tendensen att arbetsgivare, oberoende av vad de har för nationellt ursprung, väljer att anställa en person som kommer från den egna etniska gruppen. Det vi kunde konstatera i den debatten var hur viktigt det är för integrationen att det finns mötesplatser där man lär känna varandra, just för att man senare i livet skall våga anställa någon som inte talar samma språk eller som inte har samma religion eller bakgrund. Integrationen är en viktig bit för mig när jag deltar i denna interpellationsdebatt, som handlar om friskolor. Jag har alltid tyckt att det har varit viktigt att man har en gemensam grund och att man under några år i det dagliga livet kan umgås med elever som har annan bakgrund och kommer från hem där andra trosuppfattningar eller ideologier råder. Det kan också gälla andra former av olikheter. Här tycker jag att skolan är en oerhört viktig plats. Därför har jag också stor respekt för de kommuner - t.ex. Jönköpings kommun, som Ulf Melin lyfte fram - som betonar integrationen. Men man tar naturligtvis också upp de ekonomiska aspekterna. Man har kostnader på kommunalt håll som kvarstår även om elevantalet blir mindre. Jag har stor respekt för Jönköpings kommun när man överklagar Skolverkets beslut. Jag tror att Ulf Melin och jag har olika ideologisk syn på det offentliga skolsystemet, och det ligger till grund för våra olika ställningstaganden i denna fråga. Däremot vill jag framhålla att jag har respekt för Ulf Melins uppfattning därför att han har haft samma uppfattning oberoende av vilken religiös bas de olika skolorna haft. Jag tycker att det är viktigt att man har en principiell uppfattning som inte varierar beroende på vilken religion det gäller. Den svenska skolan har varit en sammanhållen skola. Den skall ge en likvärdig utbildning till alla barn och ungdomar. Barn börjar skolan med skilda sociala och kulturella förutsättningar, som jag har sagt. Min egen erfarenhet är att det inte går att överskatta betydelsen av att barn och ungdomar med olika erfarenheter och olika kulturella bakgrunder och sociala tillhörigheter tillbringar tid tillsammans med varandra under skoltiden. Jag tror inte att förståelse är någonting man helt plötsligt kan få den dag man skall ut i yrkeslivet. Den grundläggs väldigt tidigt. Under min tid som kommunalpolitiker var jag positiv och öppen och medverkade till att man i barnomsorgen släppte in andra pedagogiska inriktningar och andra religiösa inslag. Det fanns barnomsorg som bedrevs med religiösa förtecken. Den öppenheten kan man ha. Däremot tycker jag att vi skall ha mer sammanhållna värderingar i vårt skolsystem än vad interpellanten Andreas Carlgren ger uttryck för. Man skall hysa respekt för de kommuner som också väger in de ekonomiska synpunkterna.

Herr talman! Både Andreas Carlgren och Ulf Melin tycks veta precis hur det ligger till med resursfördelningen till de fristående skolorna efter det att de nya reglerna har tillämpats i några månader. Jag är inte lika säker. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi följer tillämpningen, men jag har inte underlag för att säga att reglerna tillämpas på ett märkligt sätt eller på olika sätt. För att vi förhoppningsvis skall kunna föra denna debatt på ett underlag som vi alla kan vara eniga om har vi tillsatt en särskild statlig kommitté som har just detta uppdrag. Den kommer med sin första delrapport så snart det är möjligt, nämligen efter ett års tillämpning. Den tiden bör gå för att man skall kunna dra några slutsatser. Kommittén är redan väl i gång med sitt arbete och håller på att undersöka situationen. Vi har också till den statliga kommittén knutit en referensgrupp med företrädare för flera av de fristående skolorna, för att också den vägen få in signaler om det man upplever. Jag tycker att det är viktigt att vi gör denna uppföljning, men jag tycker också att vi skall akta oss litet för att dra slutsatser innan vi har det underlaget. Jag kan i alla fall inte säga att jag vet hur det ser ut. Jag är därför inte heller beredd att kommentera utifrån det underlag som Andreas Carlgren och Ulf Melin grundar sina slutsatser på. Jag undrar vilken kvalitet det håller. Jag tycker att det är viktigt att vi får ett underlag för detta. Ulf Melin har faktiskt fel när han säger att konsekvenserna för kommunen skall spela en roll i bedömningen av vilken skola som har rätt till bidrag. Så är det inte enligt den lagstiftning som gäller. Det är konsekvenserna för de andra eleverna i skolväsendet i kommunen - i både kommunala och fristående skolor - som skall spela roll. Det är eleverna som har rätt till en likvärdig utbildning. Det är inte på något sätt kommunen som skall skyddas. Det är elevernas rätt till en bra skola som skall skyddas. Det är så lagstiftningen är upplagd. Jag vill säga till Ulf Melin att det nog är få fristående skolor som tycker att de lever i den bästa av världar. Jag har faktiskt heller inte träffat på någon kommunal skola de senaste åren som upplever sig leva i den bästa av världar. Jag tror att det beror på att skolväsendet totalt sett har fått kännas vid mycket stora nedskärningar under de senaste åren, orsakade av den ekonomiska krisen. Det har drabbat såväl kommunala skolor som fristående skolor. Det har varit problematiskt både för de fristående skolorna och för de kommunala skolorna. Jag tror inte att det finns någon stor skillnad däremellan. Jag vill säga att jag inte delar uppfattningen att man saknar förtroende på de fristående skolorna, vilket Andreas Carlgren säger. Jag menar ändå att ett rekordstort antal vill starta och bedriva fristående skolor under de nya regler som just har börjat gälla. Det är knappast ett uttryck för att man helt saknar förtroende för de nya regler som gäller. Friskolornas riksförbund har i en regional rapport nyligen redovisat för Stockholms län att man har konstaterat att det har skett en attitydförändring i positiv riktning till de fristående skolorna. Jag för min del tror att det beror på att vi faktiskt har lyckats få i hamn beslut för de fristående skolorna som bygger på att vi har velat skapa förståelse och undvika konfrontation mellan kommunala och fristående skolor. Avslutningsvis vill jag säga till Carina Hägg att jag helt delar hennes syn på vikten av den sammanhållna skolan. Jag tror att det är av oerhört stor betydelse för vår demokrati men också för kvaliteten i skolan att vi har en skola där elever med olika bakgrund och olika erfarenheter möts. Men den sammanhållna skolan måste också för att kunna fungera bra åtnjuta ett högt förtroende hos alla elever och hos alla föräldrar. För att få detta förtroende tror jag att det är fyra saker som är viktiga. Det är att skolan håller hög kvalitet, att den är likvärdig andra skolor, att det finns valmöjligheter inom skolsystemet och att man har inflytande också i den skola man har valt. Därför tror jag att också den sammanhållna skolan på sikt tjänar på att det finns valmöjligheter inom skolsystemet.
Herr talman! Skolministern ifrågasatte kvaliteten på mitt underlag. Det var exempel hämtade direkt ur verkligheten. Är verkligheten av dålig kvalitet så beror det på de regler av dålig kvalitet som riksdagen har beslutat om till följd av de förslag som Ylva Johansson har lagt fram. Nu säger skolministern: Ja, men vänta på utvärderingen. Jag vågar inte vara tvärsäker. Nej, men skolministern vågar i alla fall vara så tvärsäker att hon föreslog reglerna, och då måste man faktiskt också kunna diskutera vad de betyder för dem som nu drabbas av reglerna. I många fall är det mycket tydligt att skolorna får sena besked om vilka pengar som skall gälla. Friskolan Myrstugeberget i Huddinge i Stockholms län fick dagen efter skolstarten i höstas besked om hur stort bidraget skulle bli för höstterminen. Det visade sig dessutom - efter det att man hade startat med sina elever - att det rörde sig om en sänkning så stor att skolan nu riskerar att gå med förlust. Men initiativtagarna skall bara vänta till dess att skolministern har mer fakta på bordet. Jag tycker inte att det är rimligt att behandla verkligheten på det viset. I Västra Götaland finns det sammanlagt 28 kommuner. I 16 av dessa - dvs. i hälften av kommunerna - hade man fattat beslut om friskolebidrag för innevarande läsår efter det att skolstarten hade skett i oktober. Men i resten av kommunerna hade man inte ens fattat beslut. Detta är också en följd av reglerna. Konsekvenserna får skolorna bära, men till dess att verkligheten har registrerats på Utbildningsdepartementet får de vänta på att det skall ske någonting. Det är inte rimligt, och det var därför som jag ställde frågan: Om ni var så tvärsäkra när ni införde reglerna, varför kan ni inte åtminstone ta hänsyn till den akuta situation som uppstår för många friskolor? Jag respekterar att ni vill utvärdera helheten. Jag får också acceptera det trots att jag är emot hela reformen, men i de akuta delarna borde ni kunna göra någonting. Skolministern sade ganska självnöjt att det är rekordmånga som söker. Jovisst, men det är också rekordmånga som har fått avslag. Till Carina Hägg vill jag säga att man nog kan behöva en gemensam grund genom att vara tillsammans med dem som är olika. Visst tror jag det, men jag tror också att varje människa som tillhör en minoritet har upplevt att man först helt och hållet måste få vara sig själv för att kunna, vilja och ha förmågan att vara tillsammans med andra. Det är en viktig aspekt när man talar om de etniska friskolorna. När det gäller de judiska skolorna, de estniska skolorna och de Sverigefinska skolorna vore det mycket märkligt om vi i Sverige bara skulle ställa dessa skolors möjligheter åt sidan. Tvärtom har Sverige en stor skuld att betala, inte minst med tanke på vår dåliga behandling av det finska språket som är en anledning till att sådana skolor behövs. Man kan kanske visa i den utvärdering som nu görs att det sammanlagt har blivit mer pengar till de fristående skolorna. Det är möjligt att det är så, därför att det finns mer pengar i kommunerna till skolan. Det tycker jag är bra. Men problemet är fortfarande att friheten beskärs och att självständigheten sätts i fråga. Man vill inte bara göra skolorna fattiga, man riskerar också att göra dem ofria. De tvingas anpassa sig till den kommunala kostymen som många gånger har krympt, men det skall vara samma snitt som på den kommunala kostymen. De fristående skolorna skall uppträda precis som de kommunala skolorna. Då riskeras en del av det som är de fristående skolornas själ och deras särart. Det är svårt att erkänna misstag, men när man väl har gjort misstag, skolministern, är det bra om man rättar till konsekvenserna av dem, och det borde skolministern göra.

Herr talman! Det vore bra om statsrådet Johansson ägnade sig åt att läsa fler av de rapporter som har kommit från bl.a. Friskolornas riksförbund. Det stämmer att kommunerna i Stockholm har behandlat friskolorna väl, men de flesta rapporter tyder tyvärr på motsatsen. Framför allt har det skjutits på förhandlingar, det har inte lämnats besked om vad som skall gälla osv. Det är alltså en oändlig långbänk, och det gynnar ingen. Det visar också att systemet som sådant är klart olyckligt. Sedan vill jag vända mig till Carina Hägg. Hon har respekt för Jönköpings kommun som gör allt som går för att se till att en muslimsk skola inte skall etableras där, trots att Skolverket sagt ja. Det visar faktiskt prov på intolerans. Reglerna för fristående skolor är glasklara när det gäller läroplaner, kursplaner och sådant. Man skall följa vedertagna värdegrunder och demokratiska värderingar. Men i Jönköping säger man: Nej, det här skall inte få göras, därför att politikerna tycker inte så. Man hänger sig alltså åt ett allmänt tyckande. Det gäller både i Jönköping och beträffande det som Carina Hägg här säger. Många av rapporterna från de konfessionella skolorna visar att t.ex. barnen i sig själva finner en trygghet och går sedan vidare till högstadiet och till gymnasiet. En större andel av elever från muslimska skolor går också vidare. Dessa elever når också i regel bättre kunskapsresultat. De lär sig mer svenska och får mer undervisning i allmänna ämnen. Om man uppfyller kriterierna skall också elever och föräldrar ha rätt att välja skola.
Herr talman! Statsrådet! Konflikter och skiljaktigheter i vad som är att betrakta som de viktigaste värdena inom skolans område har förekommit sedan seklets början. Det är därför möjligt att finna en mängd historiska paralleller till den dagsaktuella debatten om konfessionella skolor som jag främst har intresserat mig för. De har varit mer tveksamma enligt min åsikt. Däremot ser jag inte några konflikter med att integrera alternativa pedagogiker. Det bör inte bli några sådana när man släpper in dem i den offentliga skolan som man har gjort på många håll på ett mycket bra sätt. Jag har bara ett frågetecken när det gäller alternativa pedagogiker. Det är att det finns signaler om att de riskerar att sparas bort tidigare än andra resurser när man skär ned på skolans pengar. Där bör man hissa en varningsflagga och vara uppmärksam så att det inte blir så. Den positiva utvecklingen med alternativa pedagogiker i den offentliga skolan får inte gå tillbaka på grund av ekonomiska orsaker när man har svårare att klara av alla delar inom skolans värld. Jag tror, som sagt, att vi har väldigt mycket att lära av historien när det gäller dagens debatt om friskolor. Mycket av det som tidigare kunde lösas genom diskussioner och politiska beslut kan i dag inte längre lösas inom skolans ram. För att öka inflytandet från bl.a. föräldrar är förutsättningen att man inrättar friskolor. Jag tror inte att detta är lösningen. Vi borde blicka tillbaka - kanske tillsammans med frikyrkorna - och se på hur dessa frågor tidigare löstes på ett bra sätt, inte minst i mitt hemlän. Avslutningsvis är jag förvånad över att Ulf Melin inte lyssnar mera på de argument och de debatter som förekommer hemma i vår egen valkrets. Det finns en oro från integrationssynpunkt hos de ledande politikerna i kommunen. Det är mycket positivt att man tar den frågan på så stort allvar. Det är ju detta som kommer till uttryck i debatten om muslimsk friskola eller inte.
Herr talman! Det är självklart att jag är beredd att diskutera vad de nya reglerna innebär och vilka tillkortakommanden som kan förekomma. Det är just därför som jag - samtidigt som de nya reglerna började gälla - har tagit initiativ till tillsättandet av en statlig kommitté som skall följa utvecklingen. Reglerna är bra. Vi har också tagit den oro som framfördes under remissdebatten om de nya reglerna på allvar. Därför är det viktigt med en uppföljning. Enskilda exempel är viktiga. När vi här i kammaren diskuterar skolpolitik som gäller de kommunala skolorna vet vi också att enskilda exempel är viktiga för att de ger en bild. Men det är också viktigt att kunna se helheten och vad som hänger samman med reglerna och med andra problem i systemet. En del av de problem som Andreas Carlgren beskriver är tyvärr sådana problem som många skolor, både fristående och kommunala, brottas med och har brottats med under en längre tid. Problemen har inte bara funnits sedan de nya reglerna för de fristående skolorna kom, utan de fanns också i det tidigare systemet, t.ex. detta med sena beslut om den budget man hade att arbeta med. Det kan bli absurda konsekvenser för en enskild skola om man får beslutet väldigt sent. Det blir det i allmänhet också för en kommunal skola, och det inträffade också med de tidigare bidragsreglerna för fristående skolor. Jag är därför inte säker på att detta är en fråga om de nya reglerna utan kanske snarare om en del tillkortakommanden när det gäller den kommunala förvaltningen och beslutsprocessen över huvud taget. Sedan vill jag också säga till Andreas Carlgren att det inte är sant att rekordmånga skolor har fått avslag. Det finns en skola som Skolverket har sagt nej till när det gäller bidrag utifrån de nya reglerna, och det kan man inte kalla rekordmånga. Jag vill säga till Ulf Melin, som i ett tidigare inlägg tog upp olika citat från kommunalpolitiker, att Ulf Melin vet ju mycket väl att ingen har rätt eller möjlighet att strunta i lagar, förordningar eller myndighetsbeslut. Självfallet gäller lagar, förordningar, skollag och Skolverkets beslut i alla kommuner, och det är också det som blir resultatet. Ulf Melin utmålar de tidigare reglerna som så mycket bättre och säkrare för de fristående skolorna. Sanningen är att de tidigare reglerna sade att man skulle ha en viss procentsats av den genomsnittliga kostnaden och inte hundra procent av den egentliga skolkostnaden i kommunen. Det var ju på inget sätt regler som gav säkrare resurser, för de varierade också år från år och från kommun till kommun. I beslutsprocessen i det systemet var det också väldigt olika kvalitet när det gällde hur snabbt man fick fram besluten. Så jag kan inte se att det finns någon principiell skillnad mellan säkerheten i det systemet och i det system som vi nu har. Fristående skolor skall tilldelas resurser enligt samma principer som de kommunala skolorna. Jag vill säga till Carina Hägg att jag inte känner till utvecklingen av de alternativa pedagogikerna i den kommunala skolan. Men jag har inget intryck av att de minskas eller sparas bort. Tvärtom är mitt intryck att vi ser en ökad mångfald också inom den kommunala skolan. Det välkomnar jag, för jag tror att det är bra att skapa en sådan mångfald för att göra det möjligt att anpassa undervisningen för flera elever. Även om det är viktigt med valmöjligheter inom skolväsendet, kan det inte ersätta det viktiga inflytandet på den skola där man går. Man skall inte vara tvungen att välja mellan olika alternativ som den enda vägen till inflytande. Inflytandet för elever och föräldrar är en av de högst prioriterade frågorna som regeringen har drivit mycket aktivt under den här perioden. Vi har också fattat en rad beslut för att stärka elevers och föräldrars inflytande i skolan.
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att säga: Ställ inte kommunala skolor mot fristående skolor! Det är ju inte så att de fristående skolorna på något sätt begär en gräddfil i form av särbehandling och extra bra behandling. Det är också självklart så att nedskärningar drabbar både kommunala skolor och fristående skolor. Men det finns, menar jag, en viktig skillnad, nämligen att när en fristående skola drabbas av sena beslut, ryckighet och en oklar tolkning av regler, är det en enskild verksamhet som drabbas och som också enskilt får ta konsekvenserna. Den fristående skolan har inte hela den uppbackning av det kommunala systemet som en kommunal skola faktiskt har. Det är viktigt att reglerna inte är sådana att de tvingar de fristående skolorna att anpassa sig så till den milda grad till det kommunala systemet att de till sist förlorar sin särart, mister sin själ, för då är det inte längre någon mening med att vara fristående. Slutsatsen av den här debatten och av det vi ser i verkligheten är tydlig, reglerna behöver ändras. Från Centerpartiets sida har vi sannerligen gjort vad vi har kunnat för att det skulle bli tillräckligt bra regler med tillräckligt stabila villkor som skulle kunna gälla över flera valperioder, så att man vid de fristående skolorna skulle veta vad man hade att hålla sig till. Det misslyckades ju därför att Socialdemokraterna gjorde upp med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i stället. Det blev en Vänstermajoritet som drev igenom dåliga regler. Därför menar jag att det är viktigt att vi får en sådan majoritet här i riksdagen efter valet att det blir så tydliga och bra regler för de fristående skolorna att de vet på vilka villkor de kommer att finnas. Reglerna behöver ändras och bli bättre, tydligare och stabilare. Därför behövs det en majoritet i riksdagen som ser till att det blir så. Jag hoppas att det blir möjligt efter valet i höst.
Herr talman! Som jag sade i mitt interpellationssvar tycker jag att det finns ett egenvärde i en mångfald inom skolan. Därför är det naturligtvis viktigt att de fristående skolorna tillåts att ha sin särpräglade profil. Men det är samtidigt viktigt för elevernas rättigheter att skolorna är likvärdiga, även om de inte är lika, och att det finns en gemensam värdegrund som gäller och tillämpas i alla skolor. Det har vi med de nya regler som gäller också för de fristående skolorna. Jag skulle, herr talman, vilja rikta en uppmaning tillbaka till Andreas Carlgren att inte ställa kommunala skolor mot fristående skolor. Det är viktigt att vi ser att fristående skolor är en del av vårt skolväsende. Vi måste därför finna lösningar som kan vinna stor acceptans i samhället för att de fristående skolorna varaktigt skall kunna utvecklas och känna att deras existens är säkrad. Jag hoppas verkligen att också Andreas Carlgren är beredd att ompröva sina ställningstaganden, om det visar sig att de nuvarande reglerna faktiskt fungerar väl.

Herr talman! Siri Dannaeus har frågat mig om regeringen avser att vidta några ytterligare åtgärder så att alla elever uppnår målet Godkänd i grundskolan. Under en lång följd av år har det inte funnits några andra krav för antagning till gymnasieskolan än att eleverna skulle ha fullgjort sin skolplikt. Genom riksdagens beslut med anledning av propositionen En ny läroplan (prop. 1992 99. Villkoret är att en elev för behörighet måste ha minst betyget Godkänd i ämnena svenska 99. Vad som hittills diskuterats är ett förslag från en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet om behovet av en möjlighet att göra undantag från behörighetskraven i de fall då det finns synnerliga skäl. Enligt förslaget skall detta endast kunna ske om man efter individuell prövning gör bedömningen att eleven har faktiska förutsättningar att på ett tillfredsställande sätt fullfölja utbildningen. Regeringen, som anser att det är viktigt att slå vakt om utbildningens kvalitet och likvärdighet, har inte ändrat uppfattning om att elever som saknar betyg i ett eller flera behörighetsgivande ämnen skall inhämta erforderliga kunskaper innan de tas in på ett nationellt eller specialutformat program. Jag anser alltjämt att grundskolan måste ge eleverna reella förutsättningar för att klara av studierna i gymnasieskolan. Regeringen avser inte att föreslå någon generell uppmjukning av behörighetskraven. Problemet med elever som inte uppnår behörighetskraven kan lösas på andra sätt. Inom ramen för ett individuellt program kan en elev läsa både ämnen på grundskolenivå och kurser från nationella program. Därför kan en elev som saknar betyget Godkänd i ett enstaka ämne inom ramen för gymnasieskolans individuella program få en sådan studieplanering att eleven i huvudsak följer undervisningen på kurser inom ett nationellt program som han eller hon har förutsättningar att följa och därutöver på grundskolenivå läser det ämne i vilket han eller hon har kunskapsbrister. En elev som saknar många betyg från grundskolan behöver däremot sannolikt ägna större delen av sin tid på det individuella programmet åt att inhämta kunskaper i de berörda ämnena. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka kommunernas möjligheter att ta det ansvar för skolans resultat som riksdagen lagt på kommunerna och som vi nyligen här har diskuterat. Regeringen har anslagit betydande resurstillskott till kommunerna med det uttryckliga önskemålet att satsningen skall komma skola, vård och omsorg till del. I budgetpropositionen för år 1998 uttalade regeringen därvid att för skolans del bör elever med behov av särskilt stöd prioriteras.
Herr talman! Jag tackar skolministern för svaret på interpellationen och är naturligtvis mycket glad över det svar jag har fått. Jag ställde ju tidigare en fråga till statsrådet om elever med icke godkända betyg och fick ett i mitt tycke bra svar då också. Men i samma veva kom det till min kännedom att departementet förberett en proposition som skulle förändra inträdeskraven till gymnasiet, och det är orsaken till denna interpellation. Det vore djupt olyckligt om dessa krav ändrades, eftersom den nya läroplanen nu för första gången skall tillämpas för årskurs 9. Att nu ge avkall på skolans utbildningsuppdrag och kommunernas och skolans resultatansvar, som finns i Lpo 94, vore allra mest förödande för de svagt begåvade eleverna. Det är inte så, som det ibland framskymtar i debatten, att en del elever skulle vara så obegåvade att de inte skulle klara kraven. Men det är tyvärr så att dessa elever inte får eller har fått det stöd och den hjälp de behöver på ett tidigt stadium. Därför kommer de alltmer efter. Alla elever måste få rätt att erövra sina demokratiska rättigheter och kontrollen över sina egna liv. Det gör man inte om man inte kan läsa, skriva och räkna. Att kunna läsa, skriva och räkna är en demokratisk rättighet, och den måste vi värna om. Herr talman! Det är självfallet så att många nu möter konsekvenserna av vad begreppet godkänt innebär. Det gäller såväl elever som lärare och föräldrar. Vi måste ha i åtanke att de elever som nu går i årskurs 9 har gått nästan hela sin skoltid i det gamla system. Varken de eller föräldrarna har kanske fått tillräcklig information om vad målet om betyget Godkänd innebär eller tagit det på allvar. Därför har nu många blivit väldigt frustrerade, insett betydelsen och startat en upphämtning som tagit sig litet olika uttryck. Förutseende kommuner startade redan förra sommaren sommarskolor. Andra har nu börjat med lördagsskola. De som var väldigt förutseende har startat redan i sexårsverksamheten. Den nya läroplanen kommer naturligtvis att ta sin tid att genomföra. Jag tror att många kommunpolitiker och skolchefer, redan efter det här första året med ett eventuellt misslyckande med många elever med icke godkända betyg, kommer att inse att det lönar sig att satsa på speciallärare de första åren, ett gott samarbete inom hela grundskolan och ett samarbete med föräldrarna. Betydelsen av utvecklingssamtalen och åtgärdsprogrammen kommer också på ett naturligare sätt att tydliggöras. Det är min övertygelse att föräldrarnas engagemang kommer att öka i skolan och att eleverna själva kommer att ta ett större ansvar för sitt lärande. Men det allt överskuggande problemet i denna fråga är att många kommuner runt om i vårt land inte har förstått att alla elever har rätt till den hjälp de behöver för att uppnå det här målet i årskurs 9.
Herr talman! Kunskapssamhället ställer mycket höga krav på skolan. Jag tycker att det är riktigt att göra det. Regeringen har också mycket höga ambitioner för skolan. Därför är det inte aktuellt att sänka några krav i skolan i dag. Jag är glad att Siri Dannaeus gick in i den tidigare debatten där vi tog upp och redan har debatterat behovet och vikten av att vi stärker möjligheter att se till att alla elever verkligen får nå minst de godkända kunskapskraven i grundskolan. Men därutöver måste vi också se till att varje elev får utvecklas maximalt. Uppnåendemålen och de lägsta nivåerna får inte bli riktmärken. Varje elev måste få utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. Jag har redan svarat på det huvudsakliga i Siri Dannaeus fråga, men jag vill ändå förklara något hur jag ser på det förslag som arbetsgruppen har lagt fram. Jag har en viss förståelse för skälen till arbetsgruppens förslag. Det finns en liten grupp elever i grundskolan som har mycket goda studieresultat men som av olika skäl inte har läst engelska under grundskoletiden. Orsaken är oftast att man har kommit till Sverige relativt sent och har velat satsa på svenskkunskaperna. Därför har man inte läst engelska under de senare åren i grundskolan. Den här gruppen elever, som i övrigt har mycket goda resultat, skulle förmodligen kunna klara kraven på ett nationellt program förutom just när det gäller engelskan. Det är för de eleverna som jag tänker mig att vi kan göra särskilda lösningar inom ramen för det individuella programmet samtidigt som de följer undervisningen på ett nationellt program. Jag har förståelse för de skäl som ligger bakom arbetsgruppens förslag. Men jag tycker samtidigt att det är oerhört viktigt att vi kan föra ut detta. Precis som Siri Dannaeus säger ägnar ännu inte alla kommuner och skolor tillräckligt stor uppmärksamhet åt att verkligen se till att alla elever får chansen att nå de godkända kunskaperna. Därför menar jag att det är viktigt att vi håller kvar de höga kraven samtidigt med de nya behörighetsregler som kommer att gälla fr.o.m. hösten.
Herr talman! Jag håller med statsrådet om att det finns elever som har speciella behov i det här ärendet. Men de signaler som gick ut i den artikel i Kommun Aktuellt som jag syftar på handlade inte bara om just de eleverna. Det fanns fler som skulle kunna slinka igenom. Det förvånar mig att regeringen och skolministern inte tidigare har tagit ordentliga initiativ i den frågan eftersom det länge har varit känt att många inte kommer att klara betyget Godkänd. Regeringen och ministern nämner gång på gång att kommunerna nu skall få förstärkning med ett antal miljarder. Men det är ju mycket mindre än vad staten har dragit in från kommunerna. Vi vet ju också att många kommuner stoppar dessa pengar i sina svarta hål och att de inte går till skolan. Påpekandet i budgetpropositionen 1998 om att satsa på elever med behov av särskilt stöd, som statsrådet nämner, är naturligtvis väldigt bra. Men det skulle kanske ha uttalats mycket kraftigare för flera år sedan. Vi i Folkpartiet är speciellt oroade över den utveckling vi ser i gymnasiet i dag där alltför många inte har godkända betyg och många hoppar av utbildningen. Det beror ju på att eleverna inte har haft tillräckliga kunskaper för att kunna följa studierna på gymnasiet. Det är ett politiskt misslyckande. Det kan ju leda fram till att vi får det verkliga klassamhället som jag inte vill ha, och jag tror inte heller skolministern vill ha det. Herr talman! Gymnasiet har blivit en förvaringsplats för många som har tappat lusten att lära. Det individuella programmet som var menat för ett fåtal har blivit det tredje största på gymnasieskolan. För kommunerna är en gymnasieplats betydligt dyrare än en grundskoleplats. Det borde vara en självklarhet att eleven skall få sin kompetens på grundskolan. Om problemen i gymnasiet skall kunna lösas är naturligtvis en av förutsättningarna att eleverna har de grundläggande färdigheter som krävs för att kunna följa undervisningen. Att alltid ligga efter, att alltid misslyckas betyder ju att man känner sig misslyckad själv och får ett dåligt självförtroende. Resultatet blir uppgivenhet, likgiltighet och man ger helt enkelt upp. En av gymnasiereformens åtgärder var ju att höja ambitionsnivån på de yrkesförberedande programmen. Därför gjordes de treåriga. Här tycker jag att kraven på goda förkunskaper har den allra största betydelsen. Att utbildas till ett praktiskt yrke med tonvikten lagd på detta får inte betraktas som något sämre än en mer teoretisk utbildning med inriktning på akademiska studier. Herr talman! Skolministern nämnde att elever som inte klarar godkänt i svenska, engelska och matematik skall kunna gå på det individuella programmet och följa kursen på ett nationellt program parallellt. I dag tycker jag att det förefaller ganska osannolikt eftersom tendensen är att man i stället hoppar av och in i det individuella programmet. Det är inte ansvarsfullt av regeringen att satsa på den sortens tankeexperiment. Nej, se till att ge kommunerna så starka signaler att de inte kan krypa undan det resultatansvar som riksdag och regering har ålagt dem!
Herr talman! Regeringen har tagit många initiativ för att stärka insatserna för att alla elever skall kunna nå kunskapsmålen i grundskolan. Vi har utförligt diskuterat dem i den tidigare interpellationsdebatten här i dag. Jag tänker inte upprepa mitt svar från den debatten. Jag hoppas verkligen att en artikel i Kommun Aktuellt inte skall betyda mer än skolministerns svar i riksdagens kammare när det gäller viktiga frågor och vilka ambitioner vi har. Till syvende och sist är det ändå de beslut om behörighetsreglerna när man skall söka till gymnasieskolans nationella och specialutformade program som är fattade här av Sveriges riksdag som gäller, och de är icke ändrade. Men jag vill polemisera litet med Siri Dannaeus. Det finns inget som helst belägg för att säga att dagens gymnasieskola är en förvaringsplats. Jag tycker att det är nedlåtande att beteckna gymnasieskolan som en förvaringsplats med tanke på det viktiga arbete som bedrivs i gymnasieskolan av både elever och lärare. Det är tvärtom med oerhört stort engagemang och med mycket höga ambitioner som elever och lärare arbetar. De behöver mer stöd och bättre utrymme för det arbetet. Jag tror inte att de är hjälpta av den sortens, tycker jag, nedsättande omdömen om sitt arbete. Jag vill kommentera, herr talman, det jag skisserade i mitt interpellationssvar om hur man skulle kunna lösa situationen för vissa elever som inte har nått upp till behörighetskraven. Det är just den grupp elever man pekar på i arbetsgruppen, nämligen de som anses ha de generella förutsättningarna för att bedriva studier på ett nationellt program, men av något skäl, t.ex. att man inte har läst tillräckligt mycket engelska i grundskolan på grund av att man har anlänt sent till Sverige, inte har nått de formella behörighetskraven. Som jag har sagt tidigare är jag inte beredd att ändra de formella behörighetskraven, men jag är angelägen om att man finner lösningar också för sådana duktiga och ambitiösa elever så att de kan komma in i gymnasieskolan på ett sätt som blir stimulerande för den enskilde och ger goda resultat. När man avslutar gymnasieskolan skall man kunna göra det inom ramen för ett nationellt program och få ett fullständigt gymnasiebetyg.
Herr talman! Initiativen diskuterade vi ju tidigare. Jag tyckte, som jag tycker nu, att de har tagits alltför sent. Den här interpellationsdebatten har ju varit bra därför att skolministern har kunnat få säga detta tydligt. Det kan inte råda något tvivel om var regeringen står. Det är jag glad åt. Jag tycker samtidigt att debatten visar att skolministern ändå inte riktigt tar problemen i skolan på allvar. Problemet i dag är ju att elever går vidare till gymnasiet utan de kunskaper de behöver. Resultatet av skolpolitiken ser vi i att andelen elever som studerar på det individuella programmet är alltför många. Skolministern säger visserligen att regeringen inte tänker föreslå någon uppmjukning av behörighetskraven, men samtidigt säger ministern att elever som saknar betyg från grundskolan skall ägna tid åt att läsa in också de kunskaperna inom det individuella programmets ram; kunskaper som de borde ha haft när de lämnade grundskolan. Gymnasiet skall inte ta över grundskolans problem. Ingen skall behöva lämna grundskolan utan att kunna läsa och skriva en sammanhängande text. I dag är risken stor att var femte elev slutar årskurs nio utan att kunna detta. Det individuella programmet skulle bli ett undantag, men det är i dag onekligen gymnasiets tredje största program. Det är ett tydligt tecken på att regeringens skolpolitik har varit och är misslyckad.
Herr talman! Problemet är ju inte att vi har många elever på det individuella programmet. Problemet är att vi har många elever som trots många år i grundskolan inte har tillräckliga kunskaper. Som vi diskuterade i den tidigare debatten är det kanske inte heller särskilt förvånande att de inte har det. De styrdokument som vi haft för grundskolan har ju faktiskt sagt att 7 % av eleverna skall ha ettor när de lämnar grundskolan och 21 % skall ha tvåor. Vi har på ett mycket olyckligt sätt under många års tid byggt in i styrningen av grundskolan ett slags programmatisk förutsägelse att en stor grupp elever inte skall ha tillräckliga kunskaper. Det är där problemen finns. Det viktigaste är ju, som vi har diskuterat tidigare, att vi sätter in insatser tidigt i grundskolan så att de eleverna får en chans att få tillräckliga kunskaper. För de elever som i dag står där i årskurs nio med otillräckliga kunskaper, och har stått där de senaste åren, är det naturligtvis bra att man använder möjligheten inom det individuella programmet för att den vägen skräddarsy utbildningar utifrån de individuella behoven. Jag menar att då får förstås ingen elev lämnas i sticket så att man säger att om inte skolan har lyckats att ge tillräckliga kunskaper under nio år får du skylla dig själv. I det fallet måste man naturligtvis ge eleven en andra chans att inom ramen för det individuella programmet skaffa sig de nödvändiga kunskaper man behöver som medborgare. Vi bör väl kunna vara överens om att vi kan minska detta problem väsentligt genom att göra starkare insatser tidigt i grundskolan. Jag vill poängtera, som jag har sagt tidigare, att det är viktigt att vi har fått förändringar i styrinstrument, läroplan, kursplaner och betygssystem. De förändringarna är redan gjorda. Nu behöver skolan också ett resurstillskott.

Fru talman! Eva Björne har frågat mig om jag har för avsikt att omgående agera för att studerande i Sverige får ett studiestödssystem som är förutsägbart, leder till ökad studiemotivation och högre kvalitet i studieresultaten. Sverige har ett bra och generöst studiemedelssystem. Det är också överblickbart. Som jag vid ett flertal tillfällen framhållit pågår för närvarande arbetet med en studiestödsproposition utifrån de förslag som Studiestödsutredningen lämnat. En av grundtankarna i utredningens förslag är att studiestödssystemet skall vara sammanhållet och enhetligt. Utredningen föreslår även höjda bidragsnivåer i kombination med ett nytt återbetalningssystem. Regeringen ämnar överlämna propositionen i sådan tid att reformen skall kunna genomföras under år 2000. För återbetalning av studielån gäller samma principer oavsett inkomstkälla. Återbetalning skall göras med högst 4 % av bruttoinkomsten. Jag beklagar att en del personer som erhållit särskilda utbildningsbidrag ej tagit reda på hur det förhåller sig med detta. Jag vill samtidigt meddela att jag uppdragit åt f.d. generaldirektör Britt-Marie Bystedt att se över CSN:s organisation och resurser. Hon överlämnade en delrapport den 2 mars, och utifrån denna kommer omedelbara åtgärder att vidtas för att förbättra CSN:s service.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Jag anser dock att hans svar ger uttryck för en helt motsatt uppfattning mot min interpellation. Min uppfattning speglar vad studerande, vuxenstuderande och CSN:s tjänstemän har för uppfattning. På CSN - vars synpunkter jag tagit del av dels via pressen, dels vid direkta samtal - säger man att bekymret är att vi har så många olika typer av stöd. Det är väldigt svårt med alla regler. Jag tror också att informationen ibland kan förvirra mer än den förklarar. Man tycker vidare att det är splittrat och detaljreglerat. Också i sin egen författningssamling har man bestämmelser som är för otydliga och för besvärliga att handlägga, och man håller nu på att se över detta. Särskilt besvärlig är den studiestödstyp som är bunden till a-kassenivå, vilken alla de som går kunskapslyftet nu har. Det gäller det särskilda utbildningsbidraget. Det är nämligen inte självklart vilken typ av studielån som i förhållande till a-kassenivå ger det bästa utslaget för den enskilde studeranden. Det här är krångligt och besvärligt. Man har på CSN lovat att komma med bättre information. Det lovade man redan i januari. Men jag har varit och hämtat information som gäller just det särskilda utbildningsbidraget, och där finns inte en rad om att det är meningen att man skall betala tillbaka pengar när man uppbär det här bidraget ett halvår efter det att man haft annan typ av studiestöd. För väldigt många av dessa studerande hade det varit bättre att ta t.ex. svuxa. Då hade man kunnat fortsätta sina studier. I kunskapslyftet är det i dag ungefär 10 000 personer som har fått besked om att de måste göra återbetalningar på studielån. Där finns många ensamstående som har försörjningsplikt och som nu har tvingats att avbryta sina studier. Det handlar om dem som har gått in i kunskapslyftet men inte börjat studera nu. Man har redan tidigare tagit det här steget för att försöka förbättra sin situation, försöka kvalificera sig till ett jobb. Sedan ser man kunskapslyftet som en möjlighet att förbättra den väldigt dåliga ekonomi man har. Jag har träffat många kvinnor som kunnat berätta om hur eländigt de har det och om att det först och främst är barnen som kommer i kläm och far illa när man har så här dålig ekonomi. De kan jämföra sig i skolan med andra barn från familjer med annan ekonomi. Det är tragiska interiörer man får ta del av. Och nu tvingas alltså mamman att sluta med sina studier, avbryta dem. Men hon har kvar skulderna, har kvar kostnaden för studielitteraturen och känner sig över huvud taget allmänt misslyckad. Det ger inte kvalitet till denna studerande. Det ger inte motivation att fortsätta studierna.

Fru talman! Jag betvivlar inte Eva Björnes personliga engagemang i frågan. Men jag måste ändå påminna Eva Björne om vad moderaterna själva har sagt när det gäller studiemedelsfrågorna. För det första vill moderaterna avveckla studiemedelssystemet som det nu är och ersätta det med banklån utan några som helst trygghetsgarantier eller annat - ett helt vanligt banklån garanterat av staten. Det innebär klara försämringar för de studerande. Och det är i själva verket syftet. Det har framgått då er ledande ideolog på området, Ulf Kristersson, sagt att syftet är att försämra för den studerande i förhoppning att det skall driva fram större löneklyftor i Sverige. För det andra har moderaterna yrkat på en minskning av CSN:s budgetanslag med 30 miljoner kronor. Detta är mycket för en liten myndighet som CSN, som verkligen kämpar oerhört kraftfullt för att klara sina stora uppgifter. Vi anser tvärtom att CSN måste få större ekonomiska resurser för att klara sina stora åtaganden. För det tredje har moderaterna här i riksdagen gått emot en stor del av satsningen på kunskapslyftet. Det går ju inte att här tala i vackra ord om hur synd det är om människor som kommer in i kunskapslyftet när man själv här i riksdagen har röstat för en begränsning av kunskapslyftet. De pengar som skulle gå till att utbilda människor som inte hade gymnasie eller yrkesutbildning vill ju moderaterna lägga på forskning. Jag vill påminna om detta, för det ger ändå en liten relief åt det som Eva Björne nu säger. Vad beträffar den speciella situation som Eva Björne tar upp är det ju på det sättet att utbildningsbidraget egentligen är att likställa med a-kassa. Det innehåller inget lån. Det är en väldigt förmånlig studiefinansiering. Det är precis som a-kassa. Också när man har a-kassa måste man göra återbetalning om man har tidigare studielån. Så är det. Det här är att jämställa med a-kassa. Precis samma villkor gäller. Det är en helt annan sak om man har studielån. Om man har studielån är det ju inte meningsfullt att man samtidigt skall betala tillbaka på andra studielån. Men det här är inte ett studielån. Det här är jämförbart med a-kassa. Jag beklagar som sagt att individer inte har fått kunskap om detta. Det är mycket möjligt att man kan kritisera CSN för att man inte har gett tillräcklig information om detta. Men så är det, och så har det varit hela tiden: A-kassa och motsvarande innebär att man också under den tid man uppbär det måste betala tillbaka på tidigare lån. Likväl behöver vi ett mer enhetligt studiesocialt system. Det är helt rätt. Jag är glad över att Eva Björne anser det. Dock måste jag åter påminna om att moderaternas representant i den studiesociala utredningen, återigen Ulf Kristersson, motsatte sig det förslag till ett enhetligt studiesocialt system som denna utrednings majoritet lade fram och som innebar högre bidrag och en annan konstruktion på lånen. Han vill inte ha högre bidrag. Jag förmodar att han talade för Moderaterna i det avseendet. Men visst behövs det ett mer enhetligt system för att främja alla typer av studerande, vuxenstuderande lika väl som studenter. Det blir naturligtvis också lättare att administrera.
Fru talman! Det är rätt att Ulf Kristersson har varit förespråkare för ett nytt studiestödssystem. Den inställningen delar jag också. Studielånen är i dag livstidslån. Man beräknar att de studerande skall hålla på ända fram till pensionen med att avbetala studielånen. Det är ett orimligt system att ha det på det sättet. Det som nu är situationen för studielånen är att CSN har en helt orimlig arbetsbörda. I och med kunskapslyftet har man fått hand om ytterligare 100 000 personer med studielån. Man har 1,2 miljoner människor som har studieskuld. Man har 800 000-900 000 personer som i det aktuella läget studerar med studielån och studiebidrag av olika slag. Det gläder mig att ministern säger att man måste göra någonting åt det här. Det är ett akut behov av att man gör någonting. Såvitt jag har förstått skall Britt Marie Bystedt skyndsamt lägga fram förslag. Jag har inte sett det delbetänkande som kom den 2 mars, men såvitt jag har förstått menar hon att CSN har att handlägga en härva av stöd och att man måste förenkla både stödformerna och CSN:s författningssamling.

Fru talman! Som jag nyss sade får man inga ökade skulder genom att ha utbildningsbidrag, för det innehåller inga lån. Det är det som är fördelen med utbildningsbidrag i förhållande till svuxa, som innehåller lån. Sedan får jag säga att jag håller med om att CSN har en stor och mycket tung arbetsbörda. Det behövs en del rationaliseringar och kanske en effektivisering av myndigheten, men det behövs uppenbarligen också mer resurser. Det är alldeles uppenbart. Det var Britt Marie Bystedts huvudförslag. Men moderaterna går ju emot det. Redan i nuvarande system går man emot att CSN får nya resurser. Inte nog med det, man vill minska resurserna med 30 miljoner. Det representerar ganska många anställda, kan jag upplysa om. Inte skulle det bli bättre genom att man minskar resurserna. Beträffande lånebördan måste man först och främst ha klart för sig att de flesta inte har en studiemedelsskuld som räcker hela livet. De flesta har en studieskuld som ligger under 100 000 kr och den betalas av under deras aktiva tid. Orsaken till att det tar lång tid är ju att det i systemet är inbyggt en trygghetsgaranti, nämligen att man varje år inte skall behöva betala mer än 4 % av sin bruttoinkomst. Det är ju en fördel för den enskilde, för det innebär att om man har låga inkomster i början av sitt yrkesaktiva liv skall man inte tyngas ned av mycket stora studieskulder. Det är klart att man får betala tillbaka snabbare om man vill. Men detta system är en fördel för den enskilde som har en låg inkomst. Det är själva idén med systemet. Och det är den idén som moderaterna vill avskaffa, just den idén. Likaså vill man avskaffa den möjlighet som för närvarande finns för dem som trots allt inte har betalat tillbaka sina studieskulder, nämligen avskrivning vid pensioneringen. Man vill ersätta studielånen med vanliga banklån. Det vet vi ju hur banklån fungerar. Där ges ingen nåd. Det skall betalas precis i enlighet med den individuella uppgörelsen med banken. Allt detta går ju ut på, det står uttryckligen inte bara i Ulf Kristerssons motion, utan i motioner som är undertecknade av den moderata partiledaren Carl Bildt, även om han kanske inte kommer ihåg det, att man skall göra det dyrare för den enskilde att studera för att det skall driva fram större löneklyftor. Jag tycker att det för det första är en mycket cynisk politik. För det andra är den orealistisk. För det tredje innebär den helt säkert att ungdomar som kommer från hem där man inte naturligt är intresserad av studier kommer att dra sig för att bedriva högskolestudier. Det systemet är socialt oacceptabelt och kommer att leda till att färre går vidare till högskolan. Nå, jag anser att vi måste få ett mer sammanhållet och enhetligt studiesocialt system. Det var också innebörden av Studiestödsutredningens betänkande. Det innebar ju att man skulle öka bidragsdelen i systemet - kanske upp till 40 %, i dag är den 28 % - och i andra ändan göra lånesystemet litet tuffare, dvs. ha en snabbare återbetalningstakt. Men det skulle kompenseras genom att själva låneskulden blev lägre genom att bidraget blev högre. Det var idén. Det gick moderaterna emot. Man ville inte ha högre bidrag. Man säger att bidragstänkandet försvårar för individen. Jag kan inte förstå det.
Fru talman! Oavsett vad vi moderater anser kommer nu mer pengar att tillföras CSN på grund av den arbetssituation som har uppstått genom den konstruktion som studielånet nu har. Såvitt jag har förstått har man redan med departementets goda minne börjat anställa personer som skall klara av att handlägga ärenden på CSN så att de studerande skall få sina besked och få veta att de över huvud taget har ett studielån. Som studielånet nu är konstruerat har jag också förstått att staten några år in på 2000-talet kommer att bli tvungen att på de här studielånen avskriva en väldigt stor summa pengar som man aldrig har möjlighet att få tillbaka. Vid ett par tillfällen har regeln varit att när man har betalat har man fått en del av skulden avskriven. Då har staten fått in väldigt mycket pengar och det har visat sig väldigt bra. Men dagens situation är att man måste göra det lättare att söka studiestöd. Som det är i dag blir det en större social segregering till högskolestudier därför att det är de som har de ekonomiska möjligheterna att få hjälp av föräldrar och anhöriga att klara av de svåra avbetalningarna som kan kliva in i det här. Det gäller speciellt bland dem som är vuxna, bland dem som har varit arbetslösa en längre tid. De klarar inte det här systemet över huvud taget i dag.

Fru talman! Det kunskapslyft som regeringen har infört, emot moderaternas tankar och idéer, innebär helt nya chanser för människor att studera genom att de också får en mycket förmånlig studiefinansiering, utan lån, nämligen utbildningsbidrag. Moderaterna har inte vågat gå helt emot på den punkten men man stod för en krympning med ungefär 1 miljard kronor. Det representerar ganska mycket folk. Det är nog litet magstarkt att här bekymra sig över hur det går för människor som kommer in i detta kunskapslyft, för om moderaterna hade fått bestämma hade inte så många människor kommit in i det över huvud taget. Det är det första. Det andra är att vi behöver ett enhetligt studiesocialt system. Men om det skall vara socialt riktigt utformat kräver det också ett högre bidrag, och det går ju moderaterna emot. Man vill inte ha det. Man säger att bidragstänkandet på något sätt gör att individerna inte blir intresserade av sin utbildning. Det är helt fel. Det är tvärtom en förutsättning för att ungdomar som kommer från studieovana hem skall bli intresserade av högskolan. Nu finns det en stark våg av många som går till högskolan. Vi kan se det tydligt. Det förutsätter en socialt ansvarsfull politik när det gäller det studiesociala systemet. Det innebär i sin tur att vi måste avvisa Moderaternas förslag om att överföra detta till bankerna. Eva Björne sade sist en riktig sak, nämligen att oavsett vad Moderaterna tycker kommer CSN att få förstärkningar som skall underlätta verksamheten. Det är helt rätt. Det visar också att det är viktigt att Moderaterna även fortsättningsvis befinner sig i minoritet.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig dels om regeringen avser att tillsätta en utredning eller på annat sätt utvärdera den tjänstebilsbeskattning som infördes för ett år sedan, dels om regeringen avser att genomföra förändringar innebärande en miljödifferentiering av förmånsbilsbeskattningen. Frågorna är ställda mot bakgrund av att det förekommer uppgifter om att de dieseldrivna bilarnas andel av tjänstebilsmarknaden ökat under år 1997 och att detta skulle bero på att den nya tjänstebilsbeskattningen gynnar dieselbilar. Den värderingsmodell som gällt det senaste året för beskattning av bilförmån innebär att förmånsvärdet bestäms efter en schablon utan hänsyn till drivmedel. Bilförmånsvärdet beräknas utifrån ett fast belopp, ett ränterelaterat belopp och ett prisrelaterat belopp. Det fasta beloppet är knutet till basbeloppet medan de ränterelaterade respektive prisrelaterade beloppen är beroende av bilens pris. Om det i bilförmånen ingår fritt drivmedel skall den förmånen värderas till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2. Den som själv betalar för drivmedlet till sin förmånsbil har rätt att göra avdrag för kostnaderna för drivmedel när bilen används för resor i tjänsten eller för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Avdraget är schablonmässigt bestämt till 5 kr per mil för kostnaden för dieselolja och till 8 kr per mil för annat drivmedel, dvs. främst bensin. Den nya beskattningsmodellen för förmånsbilar med separat värdering av drivmedlet har som inriktning att ge tjänstebilsinnehavaren ett incitament att köra mindre privat. Meningen med bestämmelserna är däremot inte att gynna dieseldrivna bilar framför bensindrivna. I och med att avdragsbeloppen för kostnader för drivmedel är schablonmässigt bestämda medför prisförändringar på diesel respektive bensin också en viss skatteeffekt. Det gäller framför allt när bilförmånsinnehavaren kör mycket i tjänsten eller när han eller hon har stora avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Större prissänkningar på drivmedel kan då leda till en något gynnsammare skattemässig behandling än avsett medan motsatsen inträffar vid prisökningar. På samma sätt kan förändringar i bränsleförbrukningen för olika bilmodeller få olika skatteeffekter. Reglernas utformning gynnar en bränslesnålare bil, vilket också är avsikten. Det bör dock framhållas att dessa beskrivna skatteeffekter är små i jämförelse med den totala kostnaden för bilen, både för arbetsgivaren och innehavaren av förmånsbilen. Eventuella förändringar i dieselbilarnas andel av förmånsbilsmarknaden torde väsentligen ha sin orsak i bilarnas totalekonomi i jämförelse med andra bilar snarare än i de marginella och oförutsebara skatteeffekter som reglerna om beskattning av bilförmån kan medföra. Sedan den nya beskattningsmodellen för förmånsbilar började tillämpas har priset på dieselolja sjunkit medan priset på bensin ökat något. Det har också introducerats nya motorer i dieselbilar som har lägre bränsleförbrukning än vad som tidigare var vanligt för motsvarande modeller. Inom Regeringskansliet sker en kontinuerlig uppföljning av bilförmånsbeskattningen. Skulle det visa sig att nuvarande avdragsbelopp för drivmedel medför att det uppkommer en bestående skattefördel av betydelse för en dieseldriven förmånsbil i jämförelse med en motsvarande bensindriven bil kan det bli aktuellt att anpassa avdragsbeloppen till de i så fall ändrade förhållandena. Avslutningsvis kan jag säga att det inte är aktuellt att införa en differentierad förmånsbeskattning av bilar med hänsyn till deras effekt på miljön. Sådana åtgärder bör enligt min bestämda mening riktas mot fordonsparken i sin helhet och inte vidtas inom ramen för förmånsbeskattningen.
Fru talman! Jag tackar naturligtvis för svaret, och jag tackar av flera skäl. Jag skulle egentligen ha fått svaret i tisdags, men på grund av att jag kom i tidstrångmål blev det en ändring som kammarkansliet och statsrådet medverkade till. Det tackar jag alldeles särskilt för. Jag tackar för svaret som gav mycket nyttig och användbar information till mig. Det finns några moment där jag har frågor kvar eller där vi inte riktigt delar samma uppfattning. Jag har funderat över varför förskjutningen har kommit att äga rum så att det verkar bli fler dieselbilar. Fenomenet tycks vara att när kilometerskatten togs bort och fordonsskatten betalades av arbetsgivaren blev fordonsskatten inte så hög som den egentligen behövde vara för att få en stabil kostnadssituation mellan bilar som drivs med olika drivmedel. Den borde ha blivit fem, den blev fyra gånger. Det har uppstått en lucka, och dessutom betalar inte den som kör bilen. Det verkar som om det är en förskjutning till förmån för dieselbilarna. En annan förklaring till att dieselbilarna ökar i antal är följande. Visserligen är avdragen relaterade till bränslekostnaderna så att de stämmer mellan diesel och bensin. Dieselbilarna drar mindre bränsle. Det påverkar situationen för den enskilde. Stämmer inte resonemanget? Om det gör det, borde man väl ändå se på om uppgifterna stämmer att dieselbilarna ökar i antal. Min andra fråga till statsrådet i interpellationen är om det inte kan vara skäl att se över detta litet noggrannare. Nu säger statsrådet att det sker en kontinuerlig uppföljning inom Regeringskansliet. Det må väl vara. Det är så pass många frågor som börjar klumpa ihop sig efter den genomförda förändringen av fordonsbeskattningen. Man borde skaffa sig en riktig kartbild med hjälp av en utvärdering. Är det inte läge att göra detta? Jag tycker att statsrådet missade tyngden i ett tredje moment. Om dieselbilarna ökar i andel av tjänstebilarna, är det inte en isolerad företeelse som hänger samman med "bara" tjänstebilsflottan. De förs över till den totala fordonsparken. Dessa bilar dominerar andrahandsmarknaden. Jag har respekt för att statsrådet säger att om skatten skall få en miljöinriktning skall inte bara tjänstebilsbeskattningen påverkas. Det är i och för sig riktigt resonerat sett totalt för fordonsbeskattningen.

Fru talman! Jag delar mycket av Lennart Daléus argumentation. Om vi har en beskattningssituation av dieselfordon jämfört med bensindrivna fordon som sammantaget stimulerar en ökad användning av diesel, är det naturligtvis en faktor som måste in i regeringens arbete vid jämförelse av fordons-, bensin och dieselskatter. Det är en riktig utgångspunkt. Poängen i svaret är att det inte är framför allt förmånsbilsbeskattningen som kan styra detta. Jag tror att vi befinner oss nära varandra där. Då måste vi se på en sammantagen bild av beskattningen. Det gäller fordonsskatter, det gäller bensin och dieselskatter och om det i tjänstebilsbeskattningen finns oriktiga avdrag. Tiden har varit för kort sedan den nya tjänstebilsbeskattningen infördes för att göra några stora förändringar. Prisförändringar på marknaden på diesel och bensin ger små effekter via förmånsskattesystemet. Det nya förmånsskattesystemet för tjänstebilar har ju införts framför allt av miljöskäl. Det gamla systemet gav ganska konstiga incitament. Det var en överbeskattning av tjänstebilar generellt sett. Skulle man som privatperson få det lönsamt med sin tjänstebil var man tvungen att köra mycket privat. Den situationen har vi kommit ifrån. Men när vi bryter ut drivmedelskostnaden ur förmånsskattesystemet och man själv får betala för det, eller betala förmånsskatt om arbetsgivaren betalar det åt en, blir det naturligtvis schablonbelopp. De schablonbeloppen kan vi inte justera för tätt, utan vi måste vara säkra på att det har skett en väsentlig förändring i relativpriser som är bestående. Vi följer självfallet den utvecklingen noga, och vi kommer att föreslå förändringar när vi finner det påkallat. När det gäller Lennart Daléus bredare fråga, om dieselfordon generellt sett är gynnade av skattesystemet i dag, är det en fråga som vi ser över i Trafikbeskattningsutredningen. Där tar vi in frågor kring fordonsskatten och skall också ta in frågor om relationerna mellan diesel och bensinbeskattningen. Samtidigt ser vi över hela energiskattesystemet, och även där kommer självfallet den här typen av frågeställningar in. Det arbetet kommer att pågå fram till hösten. Jag tror att det kommer att finnas anledning att föreslå förändringar både på fordonsskattesidan och i relationerna mellan bensin och dieselskatter, om det går att visa att vi har den typen av situation, som Lennart Daléus argumenterar för, att vi i Sverige har en viss stimulans av dieselfordon.
Fru talman! Det är uppenbart att vi ser rätt likartat på frågan, så det är egentligen inte mycket att argumentera kring. Jag tar det ändå som att statsrådet håller med om att det finns effekter av den förändrade tjänstebilsbeskattningen som man möjligen inte räknade med, som börjar komma i dagen nu när det har rullat ett tag. Det är då bra att skatteministern säger att det också, givet att man kan verifiera förändringar som man egentligen inte vill ha, kan bli aktuellt att ändra avdragskostnader eller andra delar i det här systemet. Det är glädjande. Den andra delen gällde om detta sker genom ett fortlöpande arbete i Regeringskansliet eller i form av en regelrätt utredning. Jag är tilltalad av utredningar, med den öppenhet som de kan medföra och den kontinuerliga informationsspridning som kan ske kring förändringen. Men andra arbetssätt kan möjligen också vara rimliga. Det viktiga är att en förändring kommer till stånd snabbt, om det nu sker en sådan förändring som jag pekade på i interpellationen. De siffror som jag har kunnat se visar att det under första kvartalet 1997 kunde förmärkas en rejäl förskjutning över till dieselbilar på tjänstebilsmarknaden. Om den förskjutningen fortsätter och har en storlek av många procentenheter, som det verkar, måste den stoppas ganska snabbt. Därför kan jag fråga statsrådet om det är något tidsperspektiv i detta. Sker det nu en sådan kontinuerlig uppföljning att statsrådet och regeringen är beredda till åtgärder som kan förhindra en kantring till förmån för dieselbilar? Man skall inte racka ned på dieselbilar alltför mycket. Det är uppenbart att hälsoeffekterna är det stora problemet med dieselbilar, men de kan ha en miljöeffekt som är gynnsammare än vad bensinbilar har. Det är inte alldeles enkelt. Jag tar alltså detta med tidsperspektivet som en avslutande fråga.
Fru talman! Jag delar Lennart Daléus uppfattning att det inte är så enkelt att man kan säga att diesel generellt sett är sämre på alla punkter. Det är lägre bränsleförbrukning, och koldioxideffekten är annorlunda. Sedan är det partikelproblematiken och de effekter den kan få, och den avvägningen måste man göra. Vi ligger nära varandra, tror jag, men bara för att vara tydlig vill jag peka på att det är två saker. När det gäller just tjänstebilssystemet och den beskattningsmodell vi nu har haft under ett år, kommer det inte i sig att utredas. Det är ett bra system. Det ger incitament till att vara försiktig med sin privatkörning, och det ger positiva miljöeffekter. Vi har också fått bort överbeskattningen på tjänstebilarna. Det innehåller schabloner, och de ses alltid över. Om det händer stora relativprisförändringar på marknaden mellan bensin och andra drivmedel måste de schablonerna självfallet förändras. Det behöver inte utredas närmare, utan vi gör det i det läget när vi uppfattar det som mer permanenta förändringar. En sittande utredning tittar på vägtrafikens beskattning generellt sett, på fordonsskatter och allt det som hör därtill. De tittar på det utifrån miljöperspektiv och säkerhetsperspektiv. Det finns anledning för den utredningen att ta in detta i sitt arbete. När vi gjorde förändringen på grund av EU medlemskapet och tog bort kilometerskatten och införde förändringen i fordonsskatten för dieselbilar gjordes det i en viss miljö under vissa förutsättningar, och de förutsättningarna kan ha förändrats. Vi har olika beskattning av gamla och nya dieselbilar, som var motiverat vid den tidpunkten men som ju längre tiden går blir svårare att motivera. Det tittar utredningen också på. I den delen kommer vi också att få besked under hösten om vilka rimliga relationer som det bör vara inte minst på fordonsskatten.

Fru talman! Rigmor Ahlstedt har frågat statsministern hur regeringen arbetar för dödsstraffets avskaffande och på vilket sätt regeringen tänker möta diskussionen om dödsstraffet här hemma. Interpellationen har överlämnats till mig. Först vill jag hänvisa till de svar på motioner, interpellationer och frågor i vilka regeringen tidigare har redogjort för sitt agerande för avskaffande av dödsstraffet. Sverige har sedan många år tillbaka aktivt verkat på det internationella planet för att dödsstraffet skall avskaffas. Frågan har drivits inom ramen för arbetet för skyddet av de mänskliga rättigheterna i olika forum, speciellt inom FN men även inom Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa . Sveriges samarbete i EU har inneburit nya möjligheter att verka mot dödsstraffet. Tillsammans med Italien och övriga EU-länder lyckades vi i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna 1997 för första gången få igenom en resolution som tar upp dödsstraffet. Vid 1997 års möte tog också jag upp den svenska regeringens syn på dödsstraffet och beklagade att det fortfarande inte finns något universellt förbud mot dödsstraffet i internationell rätt. Jag uttryckte också djup oro över de dödsstraff som verkställts i strid med de bestämmelser och riktlinjer av inskränkande natur som finns för detta. Biträdande utrikesminister Pierre Schori fördömde året dessförinnan inför kommissionen bruket av dödsstraff och sade att Sverige reagerar starkt mot det varhelst i världen det förekommer. Nya medlemmar i Europarådet uppmanas att snarast avskaffa dödsstraffet i fredstid och fr.o.m. dagen för medlemskapet förbinda sig att inte verkställa dödsstraff. Arbetet för avskaffande av dödsstraffet förs vidare av Sverige genom insatser vid olika internationella möten, uttalanden, EU-samarbetet samt bilaterala åtgärder, såväl genom aktioner av mer generell karaktär som till förmån för enskilda dödsdömda. Från svensk sida pläderar vi för en aktiv hållning i samband med den översyn av riktlinjer för EU:s agerande gällande dödsstraffet som pågår för närvarande. Vi agerar i synnerhet då utdömda dödsstraff inneburit ett brott mot de begränsningar som trots allt finns i den internationella rätten för denna strafform. Vi erinrar löpande om Sveriges hållning i dödsstraffrågan i kontakter med de länder som ännu inte har avskaffat dödsstraffet. I avvaktan på ett generellt förbud mot dödsstraffet försöker Sverige förmå andra stater att ansluta sig till de internationella protokoll som reglerar avskaffandet av dödsstraffet, och vi stöder också de mekanismer och organisationer som söker fästa omvärldens uppmärksamhet på hur dödsstraffet i dag används. Trots en skrämmande utveckling i vissa länder med en ökad användning av dödsstraffet är bilden inte entydigt negativ. Vi kan också glädjas åt en positiv trend där alltfler länder inför förbud mot dödsstraff eller de facto-moratorium av verkställande av utdömda dödsstraff. Avslutningsvis vill jag säga att det i Sverige finns all anledning att ta människors inställning till dödsstraffet på allvar. Vår argumentering måste vara tydlig. Samtliga riksdagspartier är eniga i sin inställning mot dödsstraffet, och jag är övertygad om att de flesta i Sverige alltjämt betraktar rätten till liv som en av de mest fundamentala av alla rättigheter och därför anser att dödsstraffet inte hör hemma i en civiliserad värld.
Fru talman! Fru utrikesminister! Tack för det svar jag har fått! Det här är en väldigt svår fråga. Den är så pass svår att jag drog mig länge innan jag över huvud taget ställde min interpellation. Jag är glad att så många ledamöter i riksdagen ställer upp här i dag. Tack också för den här möjligheten att diskutera aktuella spörsmål direkt med regeringsföreträdare. Det är en stor förmån som vi har här i riksdagen. Debatten om dödsstraffets vara eller icke vara fick en ny aktualitet eller rent av ett ansikte genom att straffet verkställdes i USA mot den unga kvinnan Karla Faye Tucker. Det väckte avsky och smärtade många. Frågan hur vi från Sverige kan arbeta för att få ett slut på den här formen av straff är det naturligtvis mycket svårt att ge ett helt nöjaktigt svar på här i dag. Helst skulle vi som motståndare ha sett att utrikesministern hade svarat att Sverige har lyckats helt i sina strävanden. Tyvärr tror jag att vi kommer att få kämpa i motvind, och jag tror att det behövs ett oerhört kraftigt agerande. Den första gången jag tog upp den här frågan i riksdagen ställde jag den direkt till statsministern. Det var precis efter det att Sverige blivit medlem i FN:s säkerhetsråd 1995. Jag fick då svaret att det var lätt att svara ja på frågan om Sverige skulle arbeta aktivt med detta. Den här gången får jag från utrikesministern ett mycket utförligt svar på hur man bedriver arbetet på olika nivåer i olika internationella sammanhang. Jag hoppas och tror också att utrikesministern känner att det finns ett brett stöd för att driva på ytterligare med de här frågorna. Jag önskar också att den här debatten skall ses som ett stöd i det arbetet. Jag vill ta tillfället i akt att fråga utrikesministern hur vi som riksdagsledamöter i Sverige kan delta i det här arbetet på ett aktivt sätt. Vi har i dagarna fått en skrivelse från regeringen som behandlar Sverige i Förenta nationerna. Där finns en redogörelse av Sveriges agerande i FN:s verksamhet. Man tar upp humanitära frågor och avsnitt om mänskliga rättigheter och folkrätt. Där uttalas litet allmänt att Sverige verkar för ett fast och enigt uppträdande i diverse spörsmål, men jag finner inte just i den här skriften något konkret agerande som innebär att det framförs krav på ett borttagande av dödsstraffet. Det är ju motionstid på den här skrivelsen. Då undrar jag: Kan riksdagens ledamöter och Sverige kräva att utrikesministern och Sverige under avsnittet som behandlar folkrätt åläggs att aktivt bekämpa dödsstraffet i världen? Skulle det kunna vara ett ytterligare stöd i arbetet, eller är det olämpligt? Jag vill också ta upp vårt agerande i samband med medlemskapet i EU. Jag hoppas och tror att det är ett redskap även i den här frågan. Det borde ju vara en självklarhet att när nya medlemmar begär inträde skall det vara förenat med ett krav på att omedelbart ta bort dödsstraffet ur landets straffsanktioner. Kan jag tolka utrikesministerns svar här i dag så att detta är på gång? Så till sist den kanske allra svåraste frågan, nämligen hur vi möter den debatt som förs här hemma. Dessvärre finns det ju de som förespråkar ett införande av dödsstraff i vårt land. Jag har svårt att tro att de verkligen menar allvar. Men jag kan likväl inte blunda för att man för fram de här synpunkterna, och vi ser det på debattsidor i våra tidningar. I dagens Dagens Nyheter anför ju en skribent att vi i Sverige har för dåliga argument emot dödsstraffet. Hur tänker utrikesministern möta den debatten här hemma? Jag anser att den måste bemötas.
Fru talman! Den här debatten är väldigt viktig att föra, som Rigmor Ahlstedt sade. Sverige måste ju verka mot dödsstraffet i alla de internationella forum där vi finns med. Det nämner ju också utrikesministern i sitt svar. Det gäller OSSE, Europarådet, EU, särskilt i samband med utvidgningen då man ställer krav på nya medlemmar, och förstås Förenta nationerna. Det är mycket vi skall hinna med under de två åren i säkerhetsrådet. Det här är en väldigt viktig fråga. Frågan om mänskliga rättigheter och frågan om dödsstraff, som jag tycker definitivt strider mot de mänskliga rättigheterna, är ju egentligen fundamentet för FN:s verksamhet. Ett annat förhållande som vi bör beakta är att vi inte tillämpar dödsstraff i Sverige. Den sista avrättningen skedde 1910, och dödsstraffet förbjöds i lag elva år senare. Då är det mycket viktigt att vi inte utvisar människor från Sverige till länder där de riskerar dödsstraff. Jag vet att vi i princip inte gör det. Men det är mycket viktigt att man kontrollerar att de länder som vi utvisar folk till verkligen inte tillämpar dödsstraff. Det får bara inte hända att någon som utvisas från Sverige avrättas i det land han eller hon kommer till. Jag skulle vilja höra några synpunkter på detta från utrikesministern. Sedan har vi den allmänna debatten som har tagits upp både i frågan och i svaret. Där är jag ganska oroad. Jag har med mig den debattartikel som finns i Dagens Nyheter i dag. Den redovisar en SIFO undersökning som visar att 59 % av svenskarna är för dödsstraff för vissa typer av brott. När det gäller ungdomar är siffran ännu högre. Låt oss titta på den debatt som förs av debattören i den här artikeln. Jag skall inte polemisera mot en person som inte är närvarande här, men jag tycker att det är oroande att de åsikterna finns i dag högt uppe i t.ex. de akademiska kretsarna. Det vanligaste argumentet mot dödsstraffet, skriver debattören, är att livet är heligt. Men sedan konstaterar han att livet inte är heligt. Därmed är det snubblande nära till att säga att det inte finns något som heter människovärde heller. Då kan man ju acceptera dödsstraff rakt upp och ned. Opinioner kommer ju aldrig utan vidare, utan de uppstår på grund av vad som händer i samhället och vilka grundläggande värderingar som gäller. Jag skulle vilja ha en kommentar från utrikesministern. Tänker regeringen göra någonting för att öka människors förståelse för hur orimligt det är att acceptera dödsstraff? Jag tänker särskilt på opinionen bland ungdomar.
Fru talman! Det är möjligt att jag inte hade gått upp i den här debatten om jag inte hade läst den skrämmande artikeln i dag. Det här blir ju inte någon polariserad debatt eftersom alla talare här är eniga om motståndet mot dödsstraffet, efter vad jag kan förstå. Men det är ändå så viktigt att lyfta fram den här frågan. Kampen är ju inte vunnen än. Det är väldigt glädjande att så gott som alla partier är representerade här. Jag har inte räknat oss. Socialförsäkringsutskottet var ju i Baltikum, och där finns ju dödsstraffet kvar. Något land sade att de har ett moratorium och att de inte verkställer dödsstraff. Men ett moratorium kan ju upphävas från en dag till en annan. Det är mycket säkrare om det står i grundlagen. Vi ser ju att opinionen i Sverige också vacklar. Avrättningar sker ju i dag i USA. Vi har ju nyss läst om kvinnan i Mexico som avrättades. Det är ju ett statsmord på en medborgare. Man dödar varje år. Krig är ju också en fråga om mord, men vi tar inte upp den frågan här. Dödsstraffet skall inte förekomma i moderna civiliserade staters rättssystem. Det kan ju också räknas som tortyr. Jag tycker att det kan betraktas som en omänsklig och förnedrande bestraffning på det sätt som åsyftas i artikel 3 i Europakonventionen. Dessutom har det visat sig att det inte fungerar i avskräckande syfte. Särskilt allvarligt är det emellertid att oskyldiga människor i vissa fall kan avrättas. Då blir det ett justitiemord. Rättskipningen kan aldrig fungera helt felfritt. De två huvudargumenten mot dödsstraffet går tillbaka till 1700-talet och upplysningsfilosoferna. Överlagt mord i statsmaktens namn har funnits i mänsklighetens historia så länge man kan överblicka, men vi önskar nu att vi skall få uppleva ett slut på den saken. Historiskt sett har dödsstraffet ofta avskaffats när perioder av förtryck har upphört. Det är ju ganska länge sedan vi hade ett sådant förtryck i Sverige. På det sättet kan man säga att den trenden följs. Jag anser att det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Där står det att den första och viktigaste rättigheten är rättigheten till liv. I andra hand skall man skyddas mot grym, omänsklig eller förnedrande bestraffning. Detta finns med i många olika konventioner, t.ex. i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, i internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, i amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter osv. Dödsstraffet liknar tortyr i så måtto att det kan anses omänskligt, grymt och förnedrande. När en fånge ges elchocker är det tortyr, något som är oacceptabelt under alla förhållanden. Men vissa stater anser att så mycket elchocker att personen avlider är acceptabelt. Jag tycker att det är lagstridigt. Jag vet att vi inte är oense om den här frågan. Sedan är det frågan om hur det fungerar i avskräckande syfte. De som begår ett kallt beräknat, överlagt mord tror vanligen att de har chansen att klara sig. Annars begås ju mord oftast oöverlagt. Man är ofta mycket känslomässigt upprörd, och då avskräcker nog inte heller dödsstraffet.

Fru talman! Utrikesministern! Interpellanten och meddebattörer! I söndags var det den 8 mars. Jag vet att utrikesministern var en av de många som uppmärksammade kvinnornas situation i Afghanistan och det förtryck som kvinnor utsätts för där. Och även där praktiseras ofta dödsstraffet. Man kan bl.a. bli avrättad därför att man översätter Koranen till något annat språk än arabiska. Jag har också med mig en bok av Salman Rushdie här framme. Det är ett sätt för mig att markera en avsky även för den typen av dödsdomar som utfärdas. Men det är inte bara långt borta i andra länder som inte har så välutvecklad demokrati, eller som kanske inte har demokrati över huvud taget, som dödsstraffet tillämpas. Det finns, som vi har hört här, även i vårt närområde. Dödsdomen och avrättningen i USA av Karla Faye Tucker, som tas upp i interpellationen, satte dödsstraffet i en blixtbelysning. Jag tror att det var mycket obegripligt för många människor att den här dödsdomen verkställdes. Det grundläggande skyddet för mänskliga rättigheter återfinns i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN:s generalförsamling 1948. I några av artiklarna behandlas frågan om rätten till liv och olika typer av bestraffning. Vi kan läsa att envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet i artikel 3. Vi kan läsa att ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i artikel 5. Men det finns ännu inte någon internationell överenskommelse om ett totalförbud för dödsstraff. Däremot finns det specifika internationella instrument, t.ex. Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Den antogs av FN:s generalförsamling år 1966 och är bindande för alla stater som ansluter sig till den. Alla stater har inte gjort det. I artikel 6 i konventionen förklaras att varje människa har en inneboende rätt till livet och att denna rätt skall skyddas genom lag. Vidare står i artikeln att dödsstraffet skall kunna användas vid allvarliga brott i enlighet med den lag som gällde vid tiden då brottet begicks. FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna har framhållit att artikel 6 i denna konvention visserligen inte förbjuder dödsstraffet men behandlar det i ordalag som tyder på att avskaffandet av dödsstraffet är önskvärt. FN har under en lång rad år försökt att få gehör för tanken på att dödsstraffets användning skall minskas och att straffet på sikt helt borde avskaffas. Många nationer är ense om s.k. miniminormer, som bör respekteras i länder som fortfarande tillämpar dödsstraffet. Vissa resolutioner om dödsstraffet har under årens lopp antagits av generalförsamlingen. I resolutionen från 1968 behandlas vissa rättssäkerhetsgarantier för personer som anklagas för brott på vilka dödsstraff kan följa. Det är resolution 2393. I en annan resolution från 1971 anges som en målsättning att man gradvis skall minska det antal brott för vilka dödsstraff skall ådömas. Det tilläggs i en mycket försiktig formulering att önskvärdheten av att avskaffa detta straff i alla länder därvid skall beaktas. Det är resolution 2857. Jag är också ledamot i utrikesutskottet. Där har vi tagit upp frågan om dödsstraffets avskaffande vid ett flertal tillfällen i samband med frågor kring mänskliga rättigheter. Jag tror att det är bra att man tar upp de här frågorna i ett sammanhang där vi riksdagsledamöter har möjlighet att påverka och att ministrar tar upp det i sina överläggningar. Men det är även viktigt att man inte bara talar klart och tydligt utan också mycket högt. Jag hade hoppats att vår utrikesminister, Lena Hjelm-Wallén, hade kunnat ta upp det här direkt med företrädare för den amerikanska regeringen. Då menar jag det amerikanska dödsstraffet och fallet med Karla

Fru talman! Jag tycker att det är alldeles utomordentligt bra att den här frågan nu debatteras. Jag hade tillfälle att göra ett inlägg just kring dödsstraffet i den utrikespolitiska debatten, och jag tycker att det är utomordentligt att frågan hålls aktiv och att man får tillfälle att utveckla olika tankar kring det här. Den här debatten präglas av att vi alla är överens om inställningen till själva sakfrågan. Det som däremot naturligtvis kan oroa en är bl.a. det som uttrycks i den debattartikel i DN som har publicerats i dag. Man blir inte alldeles klar över var debattören egentligen befinner sig. Men för oss som aktivt vill verka mot dödsstraffet är det naturligtvis väldigt uppfordrande när han konstaterar att de argument som motståndarna till dödsstraffet hittills har använt inte längre håller streck. De har inte den skärpa som behövs för att kunna gendriva den opinion som de som hävdar dödsstraffet faktiskt försöker bilda. Jag skall inte upprepa argumenten mot dödsstraffet och förhållandena kring detta, utan mera konstatera att det bl.a. har skett en kraftig utvidgning av antalet medlemmar i Europarådet under 90-talet. Medlemskretsen uppgår nu till 40 medlemmar och ytterligare några europeiska stater väntar på att få bli medlemmar. I samband med att nya medlemmar tas upp i Europarådskretsen får man, precis som utrikesministern framhåller i sitt svar, förbinda sig att ansluta sig till stadgan om de mänskliga rättigheterna och det tilläggsprotokoll som där finns om att dödsstraffet inte får användas i fredstid. Det finns faktiskt även en begränsning i tilläggsprotokollet som det naturligtvis finns anledning att fundera över. Eftersom jag har förmånen att vara svensk delegat i Europarådet har jag haft möjlighet att diskutera de här frågorna rent praktiskt. Det har jag gjort bl.a. med den nya medlemsstaten Ukraina, som så sent som för ett år sedan trots sina förpliktelser mot Europarådet faktiskt tillämpade dödsstraffet och som dessutom gjorde det på ett mycket uppseendeväckande sätt. Jag har hört argumenten från parlamentskamraterna från Ukraina. Jag har hört hur de resonerar kring den allmänna opinionens inställning i deras hemland och alla de frågorna. Då är det naturligtvis väldigt uppfordrande att från svensk sida kunna delta i debatten och påverka utvecklingen i de 15, 20 nya medlemsstater som på tio år har tillkommit. Där har dödsstraffet faktiskt också kunnat avskaffas, antingen de facto eller genom moratorier på olika sätt. Så det är en väldig framgång som mänskligheten på det sättet har fått. Det som också oroar mig mycket är den allmänna opinionen, och det har även uttryckts av flera talare. Det fordras alltså mer kunskaper kring de här frågorna. Ett sätt att öka sina egna kunskaper och att också föra dem vidare till andra är att studera det som vår tidigare kollega, Hans Göran Franck, mycket utförligt och insiktsfullt skriver om dödsstraffet i den bok som han nyligen gett ut och som har titeln Det barbariska straffet. Avslutningsvis skulle jag återigen vilja väcka frågan om det inte är dags för regeringen - och då närmast skolministern - att ta initiativ till att försöka få in den här frågan också i undervisningen i skolorna på olika nivåer. Jag tror att det är väldigt viktigt att man tidigt kan ingjuta ett stabilt motstånd mot dödsstraffet också i den uppväxande generationen.
Fru talman! Utrikesministern! Ärade kolleger! När jag såg att den här frågan var på tapeten ville jag också gärna delta i debatten. Både Lena Hjelm Wallén och jag har deltagit i FN-förbundets seminarium i dag. Det handlade om mänskliga rättigheter, och dödsstraffet var också uppe. Vi fick där höra att det trots allt går framåt. Under förra året beslutade sig ytterligare tre länder, tror jag, för att inte tillämpa dödsstraffet, och det är ju någonting som vi allesammans måste glädjas åt. Samtidigt är det mycket oroväckande att ett land som USA, som ju i många avseenden brukar kämpa för mänskliga rättigheter, går från better to worse när det gäller dödsstraffet. Under föregående år såg vi en utveckling mot att alltfler dödsstraff verkställdes. Det var väl ingen av oss som inte mycket starkt upprördes över att den unga kvinnan Karla Faye Tucker trots allt avrättades. Man kan fråga sig varför detta blev så upprörande. Jag tror att det var därför att det framstod så tydligt att hon hade upplevt en verklig förändring. Hon hade varit med om att begå ett mord för 15 år sedan och sade själv: Jag är nu en helt annan människa. Naturligtvis kan man ha olika åsikter om i vilken utsträckning det skall påverka, om det nu finns dödsstraff. Men tron på att människor kan förändras och rehabiliteras tycker jag är en viktig faktor när man diskuterar dödsstraffet. Hela hennes uppenbarelse bar syn för sägen att så verkligen var fallet, och det var också starkt omvittnat av hennes omgivning. Det hade också visat sig att hon hade kunnat vara en positiv kraft i fängelset bland sina medfångar. Vi vet att i samma stat i USA - i Texas - förväntas ytterligare en ung kvinna, en fyrabarnsmor, avrättas i april. Hon vill inte ens vädja om nåd av omtanke om sina barn. Hon är rädd att de skall vända sig mot samhället om de såg att hon trots begäran om nåd skulle avrättas. Jag kan på sätt och vis förstå hennes inställning. Men det gör det hela ännu mer barockt att man inte ser till människors utveckling och att det inte finns en öppning för någon rehabilitering och förändring i människors liv. Jag menar att vi måste försöka att kraftigt påverka inte minst USA. Vi delar ju många demokratiska värderingar med detta lands invånare och med dess ledning, även om det finns saker som vi vid olika tillfällen kan förvåna oss över. Jag har personligen mycket starkt upplevt att det inte minst är viktigt att påverka den kristna opinionen i USA, vilken jag har mycket svårt att förstå på den här punkten. När slaveriet en gång i tiden upphävdes var en väckelseevangelist - Charles G. Finney, mest känd under 1800 talet - en mycket mäktig kraft när det gällde att vända den amerikanska opinionen i den här frågan. Det skulle kunna hända än en gång, men då måste vi först vända den opinion som finns bland kyrkorna i USA. Den är, som jag har förstått det, väldigt entydigt inte i den riktningen.
Fru talman! Vi är väldigt eniga i sak. Dödsstraffet är oåterkalleligt, det är primitivt och det är inhumant. Det har ingen plats i en modern, civiliserad värld. Det är också därför vi i Sverige - regering, parlamentariker och organisationer - har arbetat så aktivt för att det skall avskaffas varhelst det används. Naturligtvis måste man då sopa framför egen dörr. Vi måste vara varse hemmavid när vi får den debatt som då och då uppstår t.ex. i skolorna. Hans Göran Franck nämndes här, och hans bok är verkligen att rekommendera till läsning. Där får man alla de riktigt goda argumenten. Det är förstås viktigt att man använder det principiella argumentet - rätten till liv. Men man måste också vara ganska rationell och gå igenom argument och motargument vad gäller straffets preventiva effekt, som det ibland talas om, samt brottsoffrens "rätt" till någon sorts dramatisk revansch och sådana hemska saker som det naturligtvis inte går att bygga ett rättssamhälle på. Man måste alltså vara både principiell och rationell när man argumenterar i den här frågan, såväl hemma med våra ungdomar som internationellt. I den här typen av argumentering är riksdagsledamöterna viktiga. Det är ju parlament som stiftar lagar, och det finns fortfarande 94 länder där dödsstraffet finns kvar. Alltså finns det stort utrymme för insatser. Här kan parlamentarikerna, i alla de forum som ni har, vara mycket viktiga. Vi kan i år uppmärksamma de här frågorna mer än vanligt, eftersom vi firar 50-årsjubileet av förklaringen av de mänskliga rättigheterna. Under hela det här året kan vi stärka kampen för denna allra mest fundamentala mänskliga rättighet: rätten till liv. Rigmor Ahlstedt frågade om det kommer något mer till riksdagen i samband med den här frågan. Det gör det i form av en skrivelse om hur regeringen agerar vad gäller mänskliga rättigheter. Den kommer senare i denna vecka. Där blir arbetet mot dödsstraffet mer utförligt behandlat, tillsammans med en massa andra frågor. Regeringen är aktiv i dessa frågor. Det kanske inte i första hand är säkerhetsrådet som är forum för vårt arbete utan snarare Kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Jag har därför citerat vad såväl Pierre Schori som jag har sagt där tidigare. Jag kommer i nästa vecka att tala i denna kommission igen och då föra fram vår traditionella argumentering. Jag tror inte att regeringen behöver åläggas att göra något mer, men vi behöver alltid uppmuntras att ständigt ta fram de här frågorna. Och det gör vi - bilateralt, multilateralt, öppet eller diskret, allt beroende på vad vi tror har den största effekten för de människor som vi vill hjälpa. Inom EU menar jag att det knappast behöver göras särskilt mycket mer. Dödsstraffet har inte verkställts av något EU-land sedan 1977, och alla medlemsstater utom Storbritannien har också skrivit under att de inte skall utdöma dödsstraff i fredstid. Det här hoppas jag att vi också skall ta med oss när utvidgningen sedan sker.
Fru talman! Fru utrikesminister! Kolleger! Tack så mycket för den här debatten i dag! Jag skulle vilja säga lycka till i det fortsatta jobbet. Jag tror att vi är många som på olika sätt kan hjälpas åt, inte minst att föra diskussionen här hemma. Debatten här hemma visar trots allt att det också finns positiva inslag. Det skall vara en ungdomens riksdag den 15 maj 1998 här hemma, och jag har hittat en motion till den där man säger nej till dödsstraff. Jag blev dock litet fundersam över den, för den börjar så här: Det är inte värdigt en rättsstat som Sverige att ha dödsstraff. Då blev jag litet fundersam. Tror ungdomar att vi i Sverige har tankar på att införa dödsstraff? Eller kan man t.o.m. vara så okunnig att man tror att vi fortfarande har det? Diskussionen om att föra ut det här till skolorna ställer jag alltså helhjärtat upp på. De här ungdomarna, som kommer från en gymnasieklass i Filipstad, motiverar väldigt bra varför man inte skall ha dödsstraff. Jag citerar från deras motivering: Dödsstraffet är helt odemokratiskt. Varje människa har ett unikt värde, och rätten till liv måste tryggas. Man bör ge människor en andra chans i livet. Tid att bearbeta sitt liv och sina handlingar kan innebära en omvärdering av livet. Det finns något gott inom varje människa. Jag tycker att det känns skönt att ungdomar uttrycker sig på det sättet. Jag ser med spänd förväntan an vilken diskussion man får på ungdomens riksdag om just den här motionen. Jag undrar: Kommer utrikesministern att ha tillfälle att delta i de här diskussionerna?
Fru talman! Jag tycker att det som Ingrid Näslund tog upp var väldigt viktigt, nämligen betydelsen av den kristna högern och stora kristna grupper i USA och vilken betydelse det skulle ha om dessa tog en annan ställning. För mig är det obegripligt att man kan läsa budorden selektivt. Det står ju: Du skall icke döda. Det är ett av budorden. Det står inget finstilt under om att det bara gäller enskilda människor. Det gäller också stater. Det finns inga undantag när det gäller budorden. Jag tycker att man borde kunna ta upp detta i argumentationen även när man träffar regeringsföreträdare. Det har väl inte undgått någon av oss att Bill Clinton, USA:s president, ofta hänvisar till Gud när han vill göra andra insatser, t.ex. i utrikespolitiken. Då bör man även titta på de argumenten inom landet, t.ex. när det gäller dödsstraffets tillämpande. Jag vill också säga något mer om utrikesutskottet. Eftersom jag är ledamot där tycker jag att det är viktigt att redovisa att vi i samband med behandlingen av en motion i utskottet konstaterade att Sverige systematiskt, under en lång rad av år, har verkat i internationella forum för att undantagslöst avskaffa dödsstraffet. Detta är ett arbete som utskottet naturligtvis stöder. Jag vet att den svenska regeringen arbetar på det här sättet. För ett litet tag sedan talade jag med Laila Freivalds - det är ju ofta hennes ansvarsområde som anförs som skäl till varför man inte kan avskaffa dödsstraffet - och jag vet att även hon arbetar aktivt med de här frågorna i sina kontakter med kolleger från andra länder där man har dödsstraff. Det är alltså inte bara vi debattörer här som är eniga, utan vad jag förstår jobbar man aktivt från olika ministrars håll i den här frågan. Jag skall avsluta med att läsa en dikt från en bok som heter En bok för livet: Tre sudanska revolutionärer har i dag på eftermiddagen arkebuserats, sa de just när jag höll på att skära i ägget jag hade stekt till kvällsmål, ett av tre. De unnar en inte ens matro, hade jag kunnat tänka. Men det gjorde jag inte. Tre är ett alarmerande tal. Man fattar det bättre än massmord. Det är Eeva Kilpi som har skrivit de orden. Jag tycker att just detta säger mycket om hur viktigt det är att få ha denna dialog och bedriva opinionsbildning ute i Sverige.
Fru talman! Det finns ju ändå positiva tendenser i samhället. Det finns ganska många svenskar som både enskilt och i grupp arbetar mot dödsstraff. Det har nämnts en del om kristna grupper i USA. Jag vet att kyrkorna i Sverige arbetar för en manifestation i påskveckan mot dödsstraffet. Sveriges kristna råd arbetar med detta. Man hoppas få en rejäl manifestation som också kommer att synas i massmedierna. Man vill också ha en internationell manifestation. Då utgår jag från att man också tar kontakt med sina trosbröder och trossystrar i USA. Här i riksdagen har vi en MR-grupp som träffas varje månad. Vi skriver brev till styrande i världen och protesterar mot dödsstraffet. Både i teorin men framför allt i praktiken tar vi upp aktuella fall - människor som är dödsdömda eller som redan har avrättats. Vi tar förstås även upp tortyroffer och brott mot mänskliga rättigheter. Det är Amnesty som hjälper oss med det praktiska arbetet i detta sammanhang. Vi får ofta svar på breven. Även de som har avrättat människor eller fattat beslut om detta får svara på varför de har gjort det. Jag tror att även det är ganska viktigt. Skolan är förstås viktig, vilket Göran Magnusson tog upp. Som gammal lärare vet jag ju att undervisningen är oerhört viktig i denna typ av frågor. Frågan om mänskliga rättigheter och dödsstraff intresserar många ungdomar, och den bör säkert tas upp betydligt mer än vad som är fallet i dag. Jag tror att t.ex. riksdagen och regeringen behöver ge våra lärare litet mer råg i ryggen. Det är jobbigt att vara lärare i dag. Det är mycket arbetsamt. Jag var på en demonstration utanför riksdagen för några timmar sedan där blivande lärare, lärarkandidater, visade att de är oroliga för sin framtid. Man måste tala om för dem att de har en viktig uppgift också när det gäller att informera om vad demokrati och mänskliga rättigheter är. Jag tror att det något underlättar deras svåra situation när de kommer ut som lärare.
Fru talman! När jag satt här och lyssnade på det som sades om skolan tänkte jag: Skulle man inte kunna tänka sig att detta togs upp i samband med undervisningen om Förintelsen som skall ske i skolorna? Förintelsen var ju ett massmord som skedde på människor - zigenare, oliktänkande och judar. Dödsstraff innebär ju mord i liten skala. Men inget lidande kan ju vara värre än vad en enda människa känner. Därför är det mycket viktigt att man talar om detta för eleverna. Det skulle man kanske kunna föra in i samband med den undervisningen. Det var en tanke som väl inte var helt huvudlös. Vi får väl jobba med detta här hemma. Vi kanske kan hjälpas åt och gå ut till allmänheten med dessa frågor på något sätt. Vi lämnar det i utrikesministerns hand att fortsätta den kamp som redan pågår. Där har vi ju ingenting att erinra, utan vi tycker att det är en kamp som Sverige för med den äran. Men denna kamp behöver ytterligare förstärkas. Sedan vill jag ta upp en sak till. Det är ju inte bara själva dödsstraffets genomförande som innebär tortyr utan det är också de dödsdömdas väntan i cellen. Det är också en form av psykisk tortyr som dessa människor utsätts för under många år. Jag ville också betona den tanken. I övrigt tackar jag för en intressant debatt.
Fru talman! Den här frågan har den karaktären att man inte kan vara nöjd förrän alla världens länder har avskaffat dödsstraffet. Samtidigt måste jag ändå säga att jag tycker att den socialdemokratiska regeringen på denna punkt har utfört ett förtjänstfullt arbete och nått framgångar bl.a. i FN under denna mandatperiod. Jag tycker att det finns skäl att understryka det. Ragnhild Pohanka uttalade just att regeringen har arbetat ordentligt med frågorna. Jag tänkte även beröra dödsstraffet i USA, där användningen av dödsstraffet och verkställigheten av straffen har ökat under de senaste åren. USA har ju numera observatörsstatus i Europarådet, och inom Europarådet är vi nu ett antal ledamöter som har tagit initiativ till en resolution mot dödsstraffets användning i USA. Det finns alltså möjligheter att diskutera den frågan på ett som jag hoppas bra och framgångsrikt sätt. När det gäller den svenska opinionen såsom den har kommit till uttryck i den opinionsundersökning som har gjorts för några veckor sedan, skall man naturligtvis vara litet försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser. Min erfarenhet av kriminalpolitiska debatter är ju att människor i allmänhet har mycket lätt att snabbt svara ja på frågor om tuffa och hårda tag och hårda straff. När man väl kommer i diskussion brukar man också komma fram till en litet annan slutsats. Jag säger inte detta för att underskatta resultaten av denna undersökning utan mer för att ändå något nyansera detta. Men jag vill också understryka vikten av att vi i alla sammanhang försöker ta upp denna diskussion, därför att om vi i frågan om döddstraff har en sviktande opinion i Sverige försvagar det naturligtvis också Sveriges möjligheter att i olika internationella organ verka för dödsstraffets avskaffande.
Fru talman! Jag vill bara för ett ögonblick återknyta till vad som hände i USA. När vi stod inför Karla Faye Tuckers förmodade avrättning vädjade jag både till utrikesministern och till Carl Bildt som då skulle träffa vice utrikesminister Talbot från USA om att ta upp frågan direkt med honom. Jag vet inte hur det gick med det. Förutom att vi gör alla dessa insatser i internationella forum tror jag att det också är viktigt att inte heller förtröttas utan ta upp detta när vi möter höga regeringsföreträdare från t.ex. USA och naturligtvis från andra länder som Kina, där det fortfarande är alldeles förskräckligt i fråga om dödsstraffet. Jag blev ändå glad i dag när jag hörde att man inte längre avrättar människor under 18 år. Det är ett framsteg. Man måste ju arbeta även utifrån de små framsteg som man ser. I slutet av den förra riksdagsperioden, när vi samtalade om hur värdegrunden skulle formuleras i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet, hävdade vi kristdemokrater att människolivets okränkbarhet borde vara med i beskrivningen av värdegrunden. Vi motiverade det bl.a. med det faktum att var fjärde gymnasist då i en undersökning hade uttryckt att dödsstraff kunde vara befogat i vissa fall. Detta är alltså inte något alldeles nytt, utan denna utveckling hade börjat redan under den förra riksdagsperioden. Jag blev väldigt förskräckt när jag hörde att det då var var fjärde gymnasist. Nu är det förmodligen fler. Vi vill inte tro att det är så illa ställt som det ser ut i undersökningarna. Men vi måste driva en stark opinion. Det är inte bara elever som behöver det etiska samtalet som kan hjälpa oss till riktiga ställningstaganden i väsentliga frågor. Det samtalet behövs också bland vuxna i vårt land. Det behövs i Europa. Man behöver vara fast i fråga om detta inom Europarådet när nya länder skall tas in. Till sist skulle jag vilja fråga: Är utrikesministern beredd att verka för att vi får rätten till liv inskriven i Sveriges grundlag? Det är någonting som vi kristdemokrater propagerar för, eller argumenterar för. Det tror jag behövs.

Fru talman! Jag tycker att vi i år, då vi skall högtidlighålla förklaringen om de mänskliga rättigheternas 50-årsminne, har en stor möjlighet. Då skall vi göra det över hela spektrumet. Det handlar om alla slags mänskliga rättigheter. Men det handlar naturligtvis om rätten till liv. Detta skall vi göra i skolor, tillsammans med ungdomar, vid ungdomens riksdag, osv. Ungdomarna är nämligen mycket viktiga i detta sammanhang. Jag tycker att det, just i samband med att vi minns Förintelsen och hur ondskan i det sammanhanget sattes i system, går väldigt bra att koppla vidare och att mera allmänt fortsätta resonemanget om rätten till liv. Det skall vi göra i skolor och i organisationer. När vi arbetar med detta är det naturligtvis angeläget att visa vad vi som individer kan göra och att det betyder någonting. Jag tror på detta med droppen som urholkar stenen. Jag tror också på de enskildas engagemang. Det må gälla att framföra saker i brev eller på annat sätt. Det betyder någonting. Det handlar då om organisationer och, naturligtvis, om politiken - vad vi gör här hemma och internationellt. Internationellt när vi möter företrädare för Kina, som ju befinner sig i en speciell situation med de väldigt många dödsstraffen där - och detta gäller även USA, där sådant här är en ökande trend - tar vi givetvis upp dessa frågor och kritiserar denna tendens. Det är en självklarhet från mina utgångspunkter. I den svenska grundlagen, i 2 kap. 4 § regeringsformen står det tydligt och klart: "Dödsstraff får icke förekomma." Det tycker jag säger allt. Det sägs på ett klart och tydligt sätt, på det sätt som vi behöver uttrycka det. I alla sammanhang skall vi verka för rätten till liv, för det är ändå den allra mest grundläggande rättigheten.

Fru talman! Sten Andersson har frågat statsrådet Ulrica Messing vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att svenska företag i Tyskland inte skall behöva betala dubbla semesterlöner. Interpellationen har överlämnats till mig. Bakgrunden till det problem som Sten Andersson åsyftar är den lag som infördes i Tyskland 1996 om arbetsvillkor vid gränsöverskridande byggnadsarbeten, den s.k. utstationeringslagen. Avsikten med lagen är att i Tyskland gällande minimivillkor för arbetstagarna såsom lön, semester m.m. inte underskrids. Vi har förstått att de tyska minimivillkoren i sig inte utgör något större problem för de svenska företag som är aktiva i Tyskland då de svenska anställningsvillkoren i huvudsak är likvärdiga med de tyska. Däremot upplever de svenska företagen att det administrativa merarbete som krävs utgör problem, och viss oro finns också för att företagen kan behöva betala dubbla semesterlöner. Framför allt gäller detta för de småföretag som utför tillfälliga arbeten i Tyskland. Det kan också utgöra ett indirekt hinder för svensk varuexport då arbeten ofta utgörs av monterings eller installationsarbeten i samband med varuleverans. EG-kommissionen har fått klagomål beträffande den tyska lagen från enskilda företag i flera EU-länder och undersöker just nu om lagen kan utgöra något fördragsbrott. Regeringskansliet uppmärksammades på ärendet inför de årliga svensk-tyska tjänstemannakontakterna om handel och ekonomi i september 1997. Förutom vid dessa och andra tjänstemannakontakter har jag själv tagit upp ärendet med företrädare för den tyska regeringen vid flera tillfällen. Vidare har vår ambassad i Bonn officiellt uppvaktat de tyska myndigheterna i frågan. Just nu pågår diskussioner mellan svenska och tyska regeringstjänstemän för att klarlägga problemens orsaker och för att finna praktiska lösningar på dessa. Regeringen anser naturligtvis inte att det skulle vara rimligt att företagen skulle behöva betala dubbla semesterlöner. Regeringen arbetar således mycket aktivt för att lösa det problem som Sten Andersson tar upp.
Fru talman! Jag har för mig att statsrådet en gång sagt att han sökte exempel på handelshinder. Här finns ett uppenbart sådant. Vi behöver alla jobb som vi kan få i Sverige och även de jobb som vi kan få utomlands. Jag tror att det svenska agerandet borde ha varit mera kraftfullt än det hitintills varit. Statsrådet svarar inte på min fråga, utan han svarar om den s.k. utstationeringslagen. Det handlar då om anmälningsplikt och minimilöner. Den biten är förvisso hanterbar. Vad det handlar om är främst den tyska semesterlagen. Det är inte så som statsrådet här säger, alltså att man kan behöva, utan man måste betala två gånger. En svensk arbetsgivare kan inte, trots att han avsätter semesterpengar i Sverige, undgå att betala till den tyska semesterkassan. Det innebär en kostnad på 14,82 %, tror jag. Detta försvårar helt klart konkurrensen för svenska företag. Man kan fråga sig varför två departement skall syssla med frågan. Så har det faktiskt varit; detta baserat på den korrespondens som jag har tagit del av. Man kan också fråga sig hur det blir för svenska arbetstagares del. Arbetsgivaren betalar in pengar till den tyska semesterkassan men man måste själv stå för de sociala avgifterna. Frågan är alltså om det inte blir en sämre semesterersättning om man bara skall rätta sig efter de tyska villkoren. Det här är alltså inget indirekt handelshinder, utan det är ett direkt handelshinder för en del svenska byggföretag. De har korta monteringstider och har folk under en kort tid i Tyskland. Man störs av den dubbla semesterersättningen och även av den tyska tullpolisen, som är mycket irriterande. Folk från ett svenskt företag kan vara kanske två eller tre dagar i Tyskland. De anställda får då i timtal sitta i förhör hos den tyska tullpolisen. Var och en förstår att det kan uppfattas som diskriminerande på flera sätt. Det är uppenbart att tyskarna har sina egna regler. Jag har själv bevittnat det i Häromdagen hörde jag att någon sagt att borgmästaren i Hamburg vill förbjuda offentlig upphandling från andra länder än Tyskland. Om det är sant är det besvärligt. Man ger inga förmåner till EU medlemmar. Man betraktar nämligen EU-medlemmar och alla andra länders invånare/företag på samma sätt, så det är ingen fördel för Sverige i det här fallet att vara med i EU. Även om jag inte är en fanatisk EU anhängare har jag faktiskt trott att EU-medlemskapet skulle innebära fördelar från konkurrenssynpunkt. I det här fallet är det uppenbarligen inte så. Mot den bakgrunden vill jag fråga: Är statsrådet beredd att medverka till undantag för svenska företag i Tyskland då de följer svensk lag eller till att svensk lag ändras så att svenska företag kan följa tyska lagar och avtal samt rätta sig efter tyska skatter utan att det får konsekvenser i Sverige? Frågan är om man inte i Sverige är litet rädd för att få en form av EU-debatt, för det positiva i den frågan har inte precis dominerat under senare tid. Jag har nåtts av rykten om att byggfacket i Sverige nu börjar agera och inte vill släppa den svenska semesterersättningen. I så fall blir det problem för de här företagen.
Fru talman! När jag såg att den här interpellationen skulle komma upp blev jag mycket intresserad. Inte minst intresserade mig statsrådets svar. Jag har nämligen själv för snart ett halvår sedan riktat en motsvarande fråga till regeringen. Då blev svaret från Ulrica Messing att regeringen såg allvarligt på problemet. I det skriftliga svaret stod det: Vi kommer att noga följa den fortsatta utvecklingen av frågan och aktivt arbeta för en lösning. Vad är svaret i dag, fru talman, fem månader senare? Jo, slutsatsen är: "Vi arbetar således aktivt för att lösa det problem som Sten Andersson tar upp." Fru talman! Konkret har det alltså inte hänt någonting som kan avhjälpa den här situationen, förutom detta att vi har fått ett ytterligare antal arbetslösa. När jag ställde frågan i början på oktober förra året var 200 svenska företag registrerade med varierat antal anställda, från 1 till drygt 50, i just den här tyska semesterkassan. Det företag som jag då hade kontakt med undersökte jag just innan jag gick hit. Man har i dag avskedat 42 personer, och man har lämnat Tyskland, beroende på detta problem. Under tiden, fru talman, säger man från regeringens sida att man ser allvarligt på frågan, att man försöker diskutera och att man arbetar aktivt. Men i verkligheten har det inte hänt någonting, förutom att arbetslösheten har ökat. Det kan inte vara regeringens ambition och vilja. Här krävs det, som Sten Andersson sade, mer av handling för att lösa detta. Jag vet inte om Sten Anderssons lösningar i den här situationen är de rätta, men någonting måste hända. Om man inte får ordning på det här i diskussionen med tyskarna kanske vi får göra en speciallagstiftning. Det är fullständigt orimligt att vi i detta läge bara skall låta tiden gå och människor bli arbetslösa. Jag förväntar mig något mera nu av handelsministern i hans nästa inlägg, att han inte bara säger att "vi arbetar aktivt för att lösa problemet". Det fick jag höra för snart ett halvår sedan. På den här tiden har människor blivit arbetslösa. Därför är min uppmaning: Kom med någonting mera nu! Anvisa en annan lösning om ni inte kommer överens med tyskarna! Någonting måste hända - annars försvinner de här företagen från den tyska marknaden.
Fru talman! Jag har redovisat en lång rad kontakter som vi har haft med de tyska myndigheterna, där vi försöker sätta press på dem att ändra sina regler och ge dispens för svenska företag, eftersom de svenska löntagarna i Tyskland har minst lika goda semesterförmåner som de tyska reglerna kräver. Det är de tyska reglerna som är orimliga, de tyska kraven som är oacceptabla. Det är de som måste korrigeras, så att förhållandena blir acceptabla. Vi är båda medlemmar i EU, och så här skall inte umgänget mellan två EU-länder fungera. Detta är handelshinder. Detta strider mot hela tanken på EU:s inre marknad. Det skall de som gör sig skyldiga till denna förändring i negativ riktning hantera. Vi har tagit upp det på politisk nivå. Vi har tagit upp det i den blandade svensk-tyska regeringskommissionen. Vi har tagit upp det i EU:s inremarknadsarbete. Frågan är just nu föremål för behandling i EG kommissionen. I umgänget mellan två regeringar är det här ungefär så långt som man kan gå i en sådan här fråga. Jag skulle vilja ställa frågan, inte minst till Dan Ericsson: Vad har ni gjort för att påverka era tyska partikamrater, som ju har makten över de här frågorna i Tyskland? Har ni gjort någonting? Har ni skrivit brev? Har Alf Svensson skrivit till Helmut Kohl? Har andra kristdemokrater agerat och dragit sitt strå till stacken för att undanröja dessa orimligheter? Samma fråga skulle jag vilja ställa till Sten Andersson. Även moderater lär ha goda kontakter i den tyska statsledningen. Hur har de utnyttjats i den här frågan? Det skulle vara intressant att veta. Vi har, som sagt var, försökt sätta press på den tyska regeringen så gott vi förmår, men det är de tyska reglerna som är felaktiga och som behöver ändras. Vår utgångspunkt är inte att vi skall ändra regler för att ta bort trycket från tyskarna att göra någonting åt sina orimligheter. EU-medlemskapet har gett oss extra möjligheter att påverka Tyskland i den här frågan som vi inte hade haft om vi hade stått utanför EU. Det är litet lustigt för mig att här prata med en moderat som Sten Andersson och lovprisa EU medlemskapets möjligheter i den här frågan, men det gör jag gärna. Inte minst inom EU-arbetets ram har jag fått olika forum att dryfta de här frågorna, både direkt med Tyskland och kollektivt tillsammans med alla andra länder som är lika upprörda över det här som vi är. Eftersom frågan är föremål för den här sortens förhandlingar, eftersom frågan ligger i EG kommissionen och eftersom frågan är föremål för behandling i EU:s inremarknadsarbete, tycker jag att det vore dumt av oss att nu ägna vårt arbete åt inhemska funderingar på hur vi kan ta bort pressen från Tyskland, som är de som borde göra någonting åt det här.
Fru talman! Det man lär sig i politikens förskola är att om man har dåligt på fötterna är anfall det bästa försvaret. Pagrotsky sitter dock i den svenska regeringen, och det är väl regeringen som har störst ansvar för den här frågan. Att då försöka attackera Moderaterna och kd är litet väl genomskinligt. Däremot är det bra att Pagrotsky säger att det här är oacceptabelt, att det är handelshinder och att det strider mot EU:s målsättningar. Jag har, fru talman och herr statsråd, sagt ja till EU, men jag är ingen fanatiker, som sprang på badstränderna 1994 och sade att med EU kommer paradiset att öppna sig. Jag noterar också att en stor del av svenska folket börjar efterlysa positiva effekter av EU medlemskapet. Jag förstår att man inte är intresserad av att aktualisera en sådan här fråga, därför att det är ingen positiv effekt. Det strider mot EU:s intentioner, som statsrådet säger. Visst är det bra att man förhandlar och diskuterar, men någonting säger mig att medan gräset växer dör kon. Precis som Dan Ericsson kunde verifiera har svenska företag dragit sig ur den tyska marknaden, därför att de orkar inte med den här pressen. Det är så små marginaler i dag på grund av den allmänna konkurrensen. Det är i och för sig bra, men skall man dessutom med små marginaler och korta tidsperspektiv sitta i förhör hos tyska tullmyndigheter varje gång man är i Tyskland och monterar ett hus tappar man självfallet sugen. Det viktigaste i dagens läge är att man tappar arbetstillfällen i Sverige. Jag trodde att vi alla var överens om att det är det som vi i hög grad skall arbeta mot. Jag skall ta ett exempel på hur tyskarna uppträder som jag själv har upplevt live. Jag besökte med mitt utskott Sachsen i f.d. Östtyskland för två år sedan, och det handlade om svenska byggföretag. Då sade tyskarna att de var mycket intresserade av att få svenska företag till Tyskland för att bygga men att de ville bestämma hur många tyskar som skulle vara anställda i de svenska företagen. Då påpekade jag: Men det stämmer inte alls med EU:s regler. Då sade de: Vi sitter i Sachsen, och EU finns i Bryssel och Strasbourg, så vi bryr oss inte. Om den attityden är utspridd i Tyskland i dag är det farligt, framför allt med tanke på att vi i Sverige är ökända för att vi redan innan vi blev EU-medlemmar följde EU:s regler till punkt och pricka.
Fru talman! Det är en intressant tes som handelsministern tar upp i sitt försök att försvara att det inte har hänt någonting på snart ett halvår, nämligen att det nu är partier som skall förhålla sig till andra partier, i stället för att det handlar om staters umgänge med varandra, som i det här fallet. Det är alltså ytterst regeringarna som skall handla. Att partierna skulle behöva intervenera i andra länders politik är i och för sig intressant. Givetvis skall vi utnyttja de möjligheter vi har till kontakter, men ansvaret kan handelsministern inte springa ifrån. Ansvaret för att försöka få en ändring till stånd och att då driva förhandlingarna hårt ligger på regeringen. Det är bara att konstatera att likheten mellan svaret i dag och det svar jag fick för snart ett halvår sedan är slående. Jag gick upp i debatten därför att jag tycker att det inte har hänt så mycket i verkligheten, förutom detta att svenskar har blivit arbetslösa på grund av dessa regler och att svenska företag lämnar Enligt uppgift skall det nyligen ha varit en överläggning igen. Det skulle vara intressant att höra om det aktuella läget. Interpellationssvaret kanske skrevs innan, och det kan ha hänt ytterligare saker. Pagrotsky säger att vi måste avvakta den formella gången. Men, fru talman, vi kan avvakta tills samtliga svenska företag är försvunna från marknaden. Vi är inte betjänta av det i Sverige. De som blir arbetslösa är inte betjänta av detta. Då får man kanske tillgripa extraordinära åtgärder. Sten Andersson har pekat på en möjlighet, en sorts undantagslagstiftning som gör att svenska företag inte drabbas på ett orimligt sätt. Det handlar inte bara om semesterlönen. Det handlar faktiskt om att betala dubbla skatter. Jag fick nu ett nytt exempel på detta. Litet mer klös nu! Handling nu, så att det blir resultat i förhandlingarna. Annars måste det läggas fram förslag till Sveriges riksdag så att det går att ordna så att företagen kan överleva.
Fru talman! Låt mig för en gångs skull säga att jag verkligen håller med Sten Andersson. EU behöver inte mer av klåfingrighet som förstör tilltron i Sverige till dels den inre marknadens sätt att fungera, dels det familjära umgänget mellan vänskapligt sinnade länder i Europa. Om detta inte går att lösa blir det en ytterligare belastning på EU:s anseende. EU behöver inte fler klumpigheter. Där är vi alla överens. Vi är också överens om att det är regeringen som har ansvaret för frågan. Jag har redovisat en stor mängd saker som vi driver för att förmå Tyskland att ändra dessa orimliga tyska regler. Att vi inte har fått till resultat att Tyskland har gjort dessa ändringar ännu, är inte ett uttryck för att vi har legat på latsidan. Även om ansvaret är regeringens, skulle ett litet strå till stacken - om engagemanget är så starkt som tonläget antyder - kunna dras av några andra partier, t.ex. i den här frågan. Mer allvarligt än så är det inte. Jag tänker inte överlåta regeringens ansvar att företräda Sverige till just dessa två partier. Dan Ericsson frågade om hur läget är i arbetsgruppen. I torsdags var några tjänstemän från Närings och handelsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet i Bonn och förde ingående diskussioner om möjligheter att förena den svenska semesterlagstiftningens konstruktion med det tyska kravet på en kassalösning. Det är sedan tidigare etablerat att de svenska kraven är väl så stränga som de tyska, men de tyska tjänstemännen och experterna tolkar lagstiftningen så att det behövs en oberoende kassa. Det räcker inte med att arbetsgivaren har en lagstiftad plikt att betala ut semesterlön enligt den tyska lagen. Vi tittar på lösningar på detta. Mötet ägde rum i torsdags. Det skall fortsätta. De resultat som kom fram där analyseras nu. De kommer att träffas igen inom kort. Det är ett intensivt arbete som pågår just nu. Inriktningen är att det är de tyska reglerna som är fel. De är fel för alla länder i Europa. De drabbar konkurrenter till tyska byggfirmor från alla länder i Europa. Det är Tyskland som skall ändra sina regler, inte tvärtom. Vilka alternativ vi överväger i den händelse detta inte fungerar tänker jag inte resonera om här. Det är, enligt min mening, inte det saken bör handla om.
Fru talman! Egentligen borde man inom Europeiska unionen ha en sådan regel att ett land inte skall få lov att införa regler som är direkt diskriminerande för andra medlemsstater. Innan man får lov att införa en sådan lag, måste en överinstans se över lagen för att se om den går i strid med EU:s intentioner. Statsrådet har humor. Det är alltid trevligt i debatterna. Det är ändå intressant att han tillmäter både Carl Bildt och Alf Svensson en sådan betydelse att de kanske skulle kunna ordna detta på ett bättre sätt än vad regeringen hittills har lyckats åstadkomma. Skämt åsido, fru talman! Jag hoppas att jag slipper stå här om sex månader - det är i och för sig mitt i sommaren - och notera samma svar igen - precis som Dan Ericsson noterade i dag. Nu vet ni att en enig riksdag skulle uttala att detta inte är passande i våra argumentationer med EU. Vi måste från svensk sida visa oss litet tuffare. Jag tror att statsrådet håller med mig om att människor utanför Helgeandsholmen inte har uppfattningen att Sverige har intagit den tuffa attityd i EU-samarbetet som det borde ha gjort. Snus och sådant i all ära, men detta är faktiskt större.
Fru talman! Även jag tycker att Sverige på ett tydligare sätt än vad vi kanske har lyckats med under de första medlemskapsåren bör, inte minst inför opinionen, framhäva de nationella intressena i olika frågor. Det får inte bli så utsuddat som det ibland kan bli vid kompromisser och försvar av kompromisser så att den ursprungliga uppfattningen inte syns så tydligt. Vi skall inte skämmas när vi då och då hamnar på en annan uppfattning i en fråga än majoriteten av EU länderna. Jag skäms inte att säga att jag tycker att det är bra att Sverige just nu står utanför EMU. Jag känner att jag har en frände i Sten Andersson i den diskussion som ibland förs om att vi skall inordna oss och bli som alla andra i EU. Jag tänker inte darra på manschetten om någon frågar mig och jag säger att detta strider mot vad vi begär av EU:s inre marknad. Så går det inte att ha i regelsystemen om principen om fri konkurrens och fri rörlighet för arbetskraft över gränserna skall fungera. Jag har gott hopp om att få svenska arbetsgivare, redan enligt nuvarande hantering, kommer att drabbas av att betala ut dubbla semesterlöner. De kommer att drabbas av mycket pappersarbete, mycket extra byråkrati och de kommer att drabbas av att ligga ute med pengar och göra ränteförluster. Men jag tror att det kommer att vara få undantagsfall som kommer att drabbas av att betala ut dubbla semesterlöner. Men likviditetsproblem i en lönsamhetsmässigt pressad bransch och byråkratiproblemen är svåra och allvarliga nog för att vi skall agera med all den kraft jag just har redovisat. Därutöver är det oacceptabelt med den risk som dessa fåtal företag löper att få betala ut dubbla semesterlöner. Även en liten risk för ett så oacceptabelt utfall måste vi bekämpa kraftfullt.